Herr talman! Ivar Virgin har nu redovisat en del av de konsekvenser som försurningen får. Det gäller bl.a. sjöars död, fiskdöden, skogsdöden och hälsorisker. Jag skall inte upprepa de synpunkterna. Vi är alla överens om detta. Men jag tror att det är viktigt att det då och då kommer ini kammarens protokoll synpunkter på och beskrivningar av hur allvarliga dessa risker är. Jag kommer att ägna mig åt att diskutera de administrativa frågorna kring detta. Utskottsmajoriteten hänvisar i betänkandet till det försurningsprogram som riksdagens majoritet antog våren 1985. Målsättningen i det programmet är att om möjligt nå 65 76 reducering av svavelutsläppen till år 1995 och dessutom en 30-procentig reducering av kväveutsläppen till samma år. Utskottsmajoriteten upprepar hur man hoppas nå det här målet. Det sägs att det är eftersträvansvärt att industrins svavelutsläpp minskas. Möjligheterna att reducera svavelhalterna i eldningsolja bör utredas. Ett konkret handlingsprogram för att minska kväveutsläppen från förbränningsanläggningar skall utarbetas. Åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider skall införas. Utskottet hänvisar också till pågående utredningar. Herr talman! Bl. a. vi i folkpartiet ansåg redan då, 1985, att riksdagen kan gå längre i konkreta beslut än de, som vi bedömer det, vaga beslutsformuleringar som då lades fast och som utskottsmajoriteten nu upprepar. Vi är nu ännu mer styrkta i den uppfattningen. Herr talman! Jag förmodar att Martin Segerstedt kommer att ta upp de synpunkterna igen när han om en stund skall försvara utskottsmajoritetens ställningstagande. Kanske kommer han än en gång att säga att våra krav är orealistiska och rent av ogenomförbara utan de utredningar som utskottsmajoriteten hänvisar till. Vi får höra vad han säger. Jag vill redan nu hävda motsatt uppfattning, nämligen den uppfattning som kom till uttryck bl.a. ide sju reservationer till det här betänkandet där folkpartiets representanter finns med. Jag vill också erkänna att det i reservationer från andra partier finns förslag som kan vara värda att pröva. Det skiljer t.ex. inte mycket mellan centern och folkpartiet beträffande synen på svavelavgiften eller mellan folkpartiet och moderaterna om kväveutsläppen. Det finns en gemensam borgerlig reservation beträffande koleldningen. Jag är litet förvånad över att vpk och socialdemokraterna inte har kunnat ställa sig bakom den, så att vi på den punkten kunnat få ett enhälligt tillkännagivande från utskottet. Vpk skulle därigenom få en del av de krav man framför i sin egen reservation tillgodosedda. Teknikutvecklingen har gått snabbt. Den utvecklingen hade kommit mycket långt redan 1985. När vi hör den myckna kritiken mot den svenska industrin, skall vi komma ihåg att vi har en bra industri, som också kan ta fram teknikutveckling. Det gäller speciellt i fråga om möjligheterna att rena utsläppen vid koleldning. Vi behöver inte avvakta de utredningar som utskottsmajoriteten hänvisar till för att redan nu lägga fast normer som innebär en sänkning av utsläppsnivån till 0,05 g per megajoule. Jag vill fråga om representanterna för socialdemokraterna och vpk anser att detta är ett orimligt mål. Det vore intressant att få en kommentar på den punkten. Från kolet går jag nu över till att kommentera utsläppen vid oljeeldning. Från folkpartiets sida visar vi på vägar att redan nu åstadkomma minskade svavelutsläpp både för tjock och för tunn eldningsolja. För den tjocka eldningsoljan bör enligt vår uppfattning den högsta tillåtna svavelhalten sänkas från 1 till 0,5 96 och för den tunna eldningsoljan från 0,3 till 0,15 96. Detta mål kan nås på olika vägar. Vi hänvisar till möjligheterna att övergångsvis utnyttja en större andel svavelfattig Nordsjöolja. Jag kommer tillbaka till frågan om Nordsjöoljan när jag senare skall säga några ord om Internationella domstolen och Storbritannien, som också har nytta av den svavelfattiga Nordsjöoljan. Man kan även utnyttja ledig raffinaderikapacitet. Kväveutsläppen är oroande. Kväveföreningarnas roll i försurningen av skogen anses kunna fastläggas med allt större säkerhet. Vi får dock tyvärr inte särskilt ofta så klara signaler som vi vill ha från forskarna. Men jag tror när det gäller kväveföreningarna att vi kan vara säkra på att dessa spelar en betydande roll när det gäller skogsdöden. Vi anser att en 30-procentig reducering är otillräcklig. Vi har i andra sammanhang talat om utsläppen från trafiken, men vi anser att målsättningen totalt bör vara en 50-procentig reducering av dessa utsläpp under denna period. Vi har i en allmän reservation tillsammans med moderaterna efterlyst utredning och förslag om minskning av kväveutsläppen. Utskottet hänvisar, som jag redan sagt, till de pågående utredningarna. Det sägs i betänkandet att du”sa kan resultera i förslag tidigast våren 1987. Studerar man den miljöbudget som vi fick i måndags och dessutom propositionsförteckningen, finner man att vi inte får något förslag i vår. Jag skulle vilja fråga Martin Segerstedt om han ändå inte anser att det är rimligt att vi mycket snabbt får dessa angelägna förslag från regeringen. Herr talman! Slutligen skall jag beröra den reservation där vi tar upp frågan om talan i Internationella domstolen i Haag. Ivar Virgin sade i sitt anförande att han anser att detta är en orealistisk tanke. Anledningen till att vi för fram detta förslag, som i och för sig kan bedömas som drastiskt, är att dessa stater, som Ivar Virgin sade, inte har undertecknat konventionen om minskning av svavelutsläppen med minst 30 96 till 1993. Vi tycker att det är rimligt att de stater som kan åstadkomma en sådan minskning också gör det. Utskottet hänvisar till att parlamentariker från de här länderna uttalat sig positivt om begränsningar av gränsöverskridande luftföroreningar. Parlamentarikers uttalanden kan vara viktiga för opinionsbildningen, men det är ändå regeringarna som måste fatta de avgörande besluten, och det vill Storbritanniens regering inte göra. Jag skall inte föra någon lång debatt med Ivar Virgin på denna punkt, men jag tyckte att han kanske var litet för vänlig mot Storbritanniens regering. Storbritannien är ändå en industristat med stora resurser. Andra länder i Europa har kunnat klara detta problem, men premiärministern i Storbritannien har inte velat vidta några åtgärder. Nu sägs det att hon delvis kommit på mer positiva tankar. Jag återkommer då till frågan om den svavelfattiga Nordsjöoljan. Den har man också i England tillgång till, och man har funnit att man genom denna olja får väldigt mycket gratis och då kanske kan klara detta problem. Jag tror emellertid att det i England förekommer en oerhört stor mängd utsläpp av annat slag, t.ex. vid koleldning. Detta gör att Storbritannien här måste vidta åtgärder. Det kan då vara av vikt att man i Internationella domstolen får en prövning av dessa staters agerande, stater som bevisligen inte ställer upp på internationella överenskommelser. En sådan prövning av denna miljöfråga kan bli opinionsbildande även när det gäller andra miljöfrågor. Jag skall inte ta upp någon längre diskussion i denna fråga, men jag tror att det är viktigt att vi aktivt arbetar för denna sak. Vi borde i riksdagen ha den gemensamma uppfattningen att vi med skärpa bör tala om för våra vänner i Storbritannien att man där måste vidta åtgärder. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiets representanter i utskottet har undertecknat.

Herr talman! En god miljö är någonting som är väldigt viktigt för oss allesammans. Det är en av de grundläggande förutsättningarna för att vi skall kunna leva ett riktigt och bra liv. En god miljö har ju också stor betydelse för de verksamheter vi bedriver i vårt land, bl.a. i vår natur. Att de ekologiska sambanden fungerar är nödvändigt för att marken även i framtiden skall kunna ge oss sina produkter. Försurningen är en av de viktiga frågorna. Ett bevis härför är att vi ganska ofta har sådana här debatter i kammaren. Det förhållandet att vi inte har en samlad diskussion om dessa frågor gör att det blir svårt att få någon helhetsbild av hur vi ser på dessa problem och vilka åtgärder vi anser bör vidtas på olika håll. Vid detta tillfälle diskuterar vi emellertid ett antal frågor som har att göra med försurningen. Som både Ivar Virgin och Lars Ernestam har sagt påverkar försurningen vår natur i hög grad. I varje fall på västkusten har vi ganska länge haft döda eller försurade sjöar. Det kalkningsprogram som har satts i gång på västkusten har också gett effekter. En sådan åtgärd innebär emellertid bara ett uppehållande försvar som vi inte kan fortsätta med hur länge som helst. Vi måste få förutsättningar för att miljön skall fungera ändå. Det är därför som vi hävdar att regeringens mål när det gäller minskningen av utsläppen av svaveldioxid och kvävedioxid är för lågt satta. Det är inte bara våra sjöar som drabbas av utsläppen. Det är, som det redan har sagts, även skogar och byggnader. Men utsläppen drabbar även vår flora och fauna, som vi ibland i debatter säger oss vilja bevara. Men den möjligheten kommer vi inte att ha om försurningen får gå vidare, eftersom försurningen i sig tar bort förutsättningarna för många växter att leva vidare. Detta visar bredden av problemet och därmed också vikten av att det görs någonting. Reduktionerna med 60 26 av svaveldioxiden och 30 96 av kvävedioxiden med utgångspunkt i 1980 års nivå är enligt vår uppfattning för små. Vid konferensen Miljö 82 formulerade ett stort antal experter från hela världen vilka krav vi måste ställa och vilken föroreningsgrad som vår natur kan tåla. Man kom där fram till att 0,5 g svavel per kvadratmeter och år är vad naturen långsiktigt kan ta emot utan att lida skada. Men för att nå detta mål räcker inte de föreslagna reduktionerna. Vi har i vår reservation 2 framhållit att man måste ställa betydligt större krav. Kravet på en minskning av svaveldioxidutsläppen med 65 96 i förhållande till 1980 års nivå var redan när man fattade beslutet om detta mål i stor utsträckning uppfyllt genom de åtgärder som vidtogs i början av 1980-talet. Här har tidigare talats om att förbättra reningen vid våra koleldningsanläggningar. Detta behandlas i en gemensam borgerlig reservation. Jag behöver inte motivera detta närmare, eftersom framför allt Ivar Virgin har gjort det. Vi anser det angeläget att inte öka kolanvändningen och vill snarare se till att den inte får alltför stor spridning. Skall den ändå komma till stånd bör det finnas så hårda regler att vi inte får ut alltför mycket försurande ämnen i luften. Därför menar vi att gränsvärdet 0,05 g/MJ är ett krav man måste ställa. Jag delar de tidigare talarnas uppfattning att det är förvånande att övriga partier i riksdagen inte ställer upp på detta krav utan bara ägnar sig åt fagert tal om att de vill skydda miljön. Från centerpartiet har vi också en reservation när det gäller koldioxidutsläppen. Denna fråga har övriga partier varje år viftat bort, och det har sagts att detta är någonting som ligger i framtiden och som vi inte behöver bekymra oss för särskilt mycket nu. Jag vet inte om det som Ivar Virgin sade skall ses som ett tillnyktrande från moderaternas sida, men om så är fallet är det välkommet. Detta är ett stort problem som får just de effekter som Ivar Virgin snuddade vid i sitt anförande. Temperaturen stiger, och vi får problem på många sätt när det gäller klimatförändringar och annat. Vi har i vår reservation skrivit att vi måste minska användningen av kol och olja och i stället använda förnyelsebara bränslen, framför allt biobränslen. Jag delar Ivar Virgins uppfattning att det också gäller gas och alla fossila bränslen över huvud taget. Vi har ingen stor användning för gas i dag, och därför kan vi inte kräva att gasanvändningen skall minskas. Självfallet måste vi ta sådana hänsyn i den mån vi vill introducera gas. Gasen har många fördelar, men vid förbränning ger den också koldioxid. Kravet från vår sida gäller alla fossila bränslen och syftar till en användning av biobränslen i ökad utsträckning. Detta tar vi upp i reservation 6. I reservation 7 säger vi att en svavelavgift bör övervägas. Folkpartiet har också en snarlik reservation. Grunden är att vi har krav på hur mycket svavel som får släppas ut i olika anläggningar. Teknikutvecklingen är snabb, och den är naturligtvis beroende av vilka förutsättningar som ges. Finns det möjlighet att vidta åtgärder som minskar kostnaderna för svavelavgifter tror vi att industrin, där man har duktigt folk, kommer att ta vara på den möjligheten och utveckla en bättre reningsteknik. Vi har från centerpartiet också sagt att det är viktigt att internationellt marknadsföra den teknik som vår egen industri tar fram på detta område för att på det sättet hjälpa till att sprida kunskaper om möjligheterna att minska utsläppen. Vi hör ofta den uppfattningen, och den är väl i och för sig riktig, att mycket av de försurande ämnena kommer från utlandet och hamnar i Sverige. Undersökningar vid västkusten visar att skogsskadorna inte bara beror på försurningen utan också på luftföroreningar över huvud taget. Det har visat sig, i varje fall vid en preliminär bedömning av resultaten som ännu inte är riktigt klara, att de lokala utsläppskällorna har en större betydelse för skogsskadorna än vad vi tidigare har trott. Detta kan bedömas bättre när flygningarna slutförts och provytorna har studerats mera noggrant och vi har ett slutgiltigt resultat. Slutligen tas i reservationer från moderater och folkpartister upp svavelhalten i eldningsoljor. Riksdagen fattade för något år sedan ett beslut och gav regeringen i uppdrag att komma med förslag. Vi har ingen annan uppfattning än den som redovisas i reservationerna, men vi har inte reserverat oss denna gång, beroende på att riksdagen har fattat ett beslut och att förslag skall komma i den riktningen. Vi menar att regeringen har uppdraget och att det inte behöver förnyas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 6 och 7.

Herr talman! Försurningen och luftföroreningarna är ständigt aktuella och kommer tyvärr att vara det en lång tid framöver. Det händer mycket på området, och därför kan jag hålla med Ivar Virgin om att det inte känns särskilt upphetsande att i dag diskutera ett år gamla krav, när vi som bäst håller på att formulera nya. Men en del krav håller än. Vi måste tillsammans med generella åtgärder gå direkt på de värsta utsläppskällorna. Tiden är mogen för att gå in med mera ingripande åtgärder. Vi skall helt enkelt göra en lista och rangordna det som är mest aktuellt att ta itu med. Varför inte gå på de 100 värsta svavelutsläppskällorna i landet, dvs. de som släpper ut mer än 400 ton svaveldioxid per år, och rikta åtgärder speciellt mot dem? Detta kan påbörjas omedelbart. Vi kan också ställa upp kvantitativa mål, så att de 15 värsta skall åtgärdas under 1987. Vi bör också vidta åtgärder som medför att förslaget i aktionsplanen att alla åtgärder som kostar mindre än ett visst belopp per ton avskild svaveldioxid genomförs snarast. Vi har reservation 7 gemensam med centern. Jag ansluter mig till vad Lennart Brunander nyss sade och skall inte upprepa hans argument. Lars Ernestam talade för en stund sedan om svavelhalten i eldningsoljor. Jag kan hålla med om att det finns anledning att ansluta sig till folkpartiets krav i dessa stycken. Vi får se vad som händer om Lars Ernestam begär votering i den saken. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna 3 och 7.

Herr talman! Luftburna föroreningar och den försurning av land och vatten som kommer av dessa är ett av våra största miljöproblem. Andra talare har före mig berättat om konsekvenserna för vår natur, och jag går inte in på det vidare. Arbetet med att bekämpa svavelutsläppen, som har varit och fortfarande är den största föroreningsskällan, har bedrivits aktivt sedan slutet av 1960-talet. Trots att dessa utsläpp i vårt land kunnat begränsas till en tredjedel under loppet av 15 år måste vi ändå registrera en fortsatt försämrad situation. I takt med att våra egna utsläpp har begränsats har en allt större del av nedfallet över Sverige kommit att härröra från andra länder. Luftburna föroreningar känner inga nationsgränser, och arbetet med denna viktiga miljövårdsfråga är därför i hög grad en internationell arbetsuppgift. Den 8 maj 1985 antog riksdagen ett handlingsprogram mot luftföroreningar och försurning. Programmet antogs till stora delar i enighet. Det fanns dock vissa meningsskiljaktigheter, och de framgår också av de reservationer som är fogade till det betänkande vi nu diskuterar. När det gäller inriktningen av handlingsprogrammet mot försurning handlade reservationerna till stor del om energipolitiken. Talare före mig i debatten har påpekat att vi nu diskuterar motionskrav som snart är ett år gamla. Det känns alldeles speciellt när det gäller energipolitiken — här har det hänt en hel del under det år som har gått. Förvisso kommer en stor del av föroreningarna från energiproduktionen. Energipolitiken är emellertid föremål för en särskild genomgång — energirådet har slutfört en utredning, och inom kort skall hela denna fråga upp i överläggningar mellan partierna, och förslag kommer att föreläggas vårriksdagen. Jag är därför inte nu beredd att gå in i en ingående debatt i frågor som har att göra med energiproduktionen och dess fördelning på olika energislag. I reservationerna finns också övergripande formuleringar som att utsläppen skall begränsas till en nivå som naturen långsiktigt kan ta emot utan att skadas. Det menar vi redan är täckt genom handlingsprogrammets målavsnitt, där det heter att målet bör vara att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö och samtidigt skydda grundläggande ekologiska processer och balanser mot oåterkalleliga störningar. I handlingsprogrammet, som i sin första del handlade om hur vi ytterligare skulle kunna minska de svenska utsläppen av försurande ämnen, förutsattes att flera utredningsuppdrag skulle lämnas ut för att få vissa speciella frågor belysta. Meningen var och är att programmet fortlöpande skall revideras och kompletteras sedan dessa utredningar har slutförts. Jag måste därför göra Lars Ernestam besviken: Vi måste få detta underlag innan vi är beredda att ytterligare skärpa de bestämmelser som gäller. På ett område har vi under det gångna året också fått en ny lagstiftning. Det gäller avgasområdet, där riksdagen fattade de definitiva besluten så sent som strax före jul 1986. När det gäller svavelhalten i oljan har statens energiverk slutfört en utredning som beställdes av riksdagen när beslut om handlingsprogrammet fattades. Denna utredning visar att en sänkning av svavelhalten kan vara motiverad och genomförbar för den lätta eldningsoljan. Men för den tyngre eldningsoljan är läget ett annat. Där har vi i dag de hårdaste kraven i Europa - 1,0 viktprocent — och en sänkning till hälften av detta, som krävts i reservationerna, skulle ge de svenska raffinaderierna en klar kostnadsnackdel. Utredningen och remissvaren på denna är nu under behandling i industridepartementet, och vi kan vänta oss ett förslag under innevarande år. Även när det gäller kväveoxidutsläppen kan vi vänta oss förslag till handlingsprogram. Naturvårdsverket och energiverket har fått regeringens uppdrag att utarbeta ett sådant program, och enligt den budgetproposition som framlades i måndags kommer ett sådant program i början av 1987. På de områden som jag nu har berört har vi alltså förslag att vänta, och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Reservationerna 4 och 5 tar upp utsläppskrav för eldning med kol och med biobränsle. Dessa krav var uppe till behandling även när vi antog handlingsprogrammet 1985. När det gäller kolet är det enligt vår uppfattning inte möjligt att skärpa kravet på rening även i små anläggningar i den grad som krävs i reservationen. Det skulle vara att stänga av dessa anläggningar, och det anser vi inte vara motiverat; så stora är inte problemen i den delen. Även när det gäller biobränsle är det praktiska skäl som talar för att bibehålla den ordning vi nu har, att normerna är desamma som för kol. I reservationerna 7 och 8 kommer det gamla kravet igen på att avgiftsbelägga utsläppen. Denna form av styrmedel har krävts under många år från borgerligt håll, och vi har alltid avvisat det och gör så fortfarande. Vi vill ha kvar den nuvarande ordningen med klart utformade regler och koncessionsbeslut som skall övervakas av vederbörande myndighet. Vi vill inte vara med om att på detta sätt sätta ett pris på miljön. I reservationerna 12 och 13 berörs några internationella frågor. Som jag inledningsvis nämnde är dessa miljövårdsfrågor i hög grad internationella till sin karaktär. Det är av stor betydelse att vi får en bred internationell förankring för åtgärderna. Regeringen har också aktivt drivit dessa frågor både i bilaterala förhandlingar och i större konferenssammanhang. Den svenska regeringen har under det senaste året i hög grad inriktat ansträngningarna på att bredda underlaget i aktionen för att minska svavelutsläppen i Europa med 30 9 fram till 1993. Regeringen har också tillsatt en särskild ambassadör med uppgift att driva de internationella miljövårdsfrågorna. När det gäller de yrkanden som ställs om särskilda insatser mot vissa länder vill jag säga att utskottet har uttalat sig emot sådana åtgärder på grund av att det pågår en positiv utveckling. De internationella kontakterna bör skötas i en positiv anda. Det kan också redovisas en viss framgång på några av områdena. I miljövårdsarbetet intar bekämpningen av de luftburna föroreningarna en framträdande plats. Detta arbete måste göras på många olika områden för att vi hela tiden skall kunna flytta fram våra positioner. Det program som antogs av riksdagen för nu drygt ett och ett halvt år sedan är ett kraftfullt uttryck för viljan att angripa problemen på ett konstruktivt sätt.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

Herr talman! Jag skall bara ta upp några delar av Martin Segerstedts anförande och kommentera dem. Enligt vår uppfattning är reduktionen av framför allt svavelutsläppen av utomordentiig vikt, och det gäller för oss att ge koncessionsnämnden stöd i det betydelsefulla arbete som den utför. Här och där måste det ske genom politiska beslut. Det är uttryck för just den uppfattningen som återfinns i reservation 4 när det gäller kolet. Som jag sade i mitt anförande är vi medvetna om att dessa utomordentligt starka krav inte kan riktas mot små anläggningar, men de får då enligt vår uppfattning välja andra bränslen, där utsläppen på olika sätt kan begränsas. Det finns all anledning att verkligen framföra de här kraven. Mot bakgrund av regeringens verbala förkunnelse i de här frågorna är det egendomligt att man inte kan tillstyrka kraven. Det är dessutom så att anläggningar som redan har fått tillstånd har det även i fortsättningen. Krav ställs alltid på nya anläggningar, och jag håller med om att det skulle tvinga fram en omprövning av mindre anläggningar. 0,05 g svavel per MJ är dessutom ett mycket hårt krav även för stora anläggningar, men vi tycker att det finns all anledning att ställa hårda krav. På samma sätt är våra krav när det gäller biobränslen sakligt mycket väl motiverade. Starka skäl talar för att även här få fram gränsvärden som minskar riskerna för människor. Vi vet att bl.a. cancerframkallande ämnen från biobränslen i vissa anläggningar kan nå en betydande omfattning och utsätta människor för risker. Här finns behov av gränsvärden, som ger stöd åt koncessionsnämnden i dess arbete. På samma sätt vill jag något bredda debatten om den svavelhaltiga oljan. Det är inte bara fråga om att ta ned svavelhalten i den. Man kan också åstadkomma en rökgasrening. Båda alternativen finns det möjligheter till. Framför allt tycker vi det är rimligt att ställa mycket hårda krav på större anläggningar.

Herr talman! Som redan har sagts i debatten kommer detta betänkande i otakt med tiden. Det är ju ett nytt år med en ny budgetproposition. Jag fick dock ett klarläggande av Martin Segerstedt, nämligen att man i energipropositionen kommer att ta upp riksdagens beställningar om svavelfrågorna och över huvud taget gränsvärdesproblematiken. Det är bra, därför att vi då får upp dessa frågor till behandling. I propositionsförteckningen finns nämligen ingen annan proposition där dessa ämnen behandlas. Alla dessa frågor kommer således i energipropositionen. Det har här diskuterats en del om kolet och gränsvärdena. Jag känner också till att det ställs hårda krav på industrin därvidlag. Det kan behövas övergångsbestämmelser för mindre anläggningar. Men har verkligen Martin Segerstedt så liten tro på den tekniska utvecklingen, som på så många sätt visar hur långt det går att nå, att han inte inser att det inte går att ställa dessa skärpta krav på koleldningen? Det är en viktig fråga, som vi hade hoppats att alla partier i utskottet hade kunnat komma överens om. Men nu står de borgerliga partierna på en sida och socialdemokraterna och vpk på en annan. Jag kommer sedan åter in på styrmedelsfrågan, som har diskuterats mycket. Men jag får väl upprepa att vi självklart skall ha koncessionsbeslut och fastställda regler om utsläpp. Men vår devis är att förorenaren skall betala. Vederbörande skall inte få förorena och sedan slippa undan kostnaderna. Vi anser att svavelavgifter och annat kan komma till användning. Jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna inte är beredda att gå med längre i den diskussionen. Miljökostnaderna måste komma in i produktionen. Tycker ni att de tar för stor del av kakan i industriproduktionen, eller vad är det annars som gör att ni är så negativa i den frågan?
Herr talman! Martin Segerstedt säger att de långsiktiga problemen är invägda i den målsättning som finns för programmet mot luftföroreningar och att det ställs krav på att utsläppen inte får bli så stora att naturen inte långsiktigt kan tåla dem. Vad vi kritiserar är att man rent verbalt talar om hur det bör vara för att därefter inte följa upp det när man talar om vad man tänker göra och vilka krav som skall ställas. Då räcker det inte att göra de begränsningar på utsläppen av svaveldioxid och koldioxid som har fastlagts. Ord och handling stämmer helt enkelt inte överens, och det är vad vi kritiserar. Förhoppningsvis, Martin Segerstedt, kan det komma förslag som åtminstone närmar sig vår målsättning. Det vore i så fall roligt att få veta när socialdemokraterna tänker lägga fram dessa förslag. Martin Segerstedt tar sedan åter upp ett resonemang om hur mycket man kan ha råd att rena eldningsoljan. Som jag sade i mitt anförande har vi inte reserverat oss på den punkten. Vi räknar nämligen med att det kommer ett förslag, eftersom regeringen har fått i uppdrag att lägga fram ett sådant. Om jag förstod Martin Segerstedt rätt är han litet tveksam till om det går att vidta de föreslagna åtgärderna, eftersom dessa kan bli dyra för raffinaderierna. Men dessa kommer naturligtvis att ta betalt för sina produkter och därför inte lida av kostnaderna, utan det blir i så fall förbrukarna som får göra det. Det är på samma sätt med dessa avgifter som med de svavelavgifter som vi föreslår. Miljön är så viktig att vi måste våga ta kostnader för att förbättra den. I annat fall når vi aldrig resultat. Är vinstutvecklingen hos de företag som släpper ut dessa föroreningar viktigare än vad miljön är för Martin Segerstedt? Det vore bra att få veta. Martin Segerstedt säger åter det vi har fått höra så många gånger tidigare, nämligen att man inte får köpa sig fri. Jag trodde att den debatten var avslutad. Före jul behandlade vi nämligen ett betänkande med en enig skrivning om att det inte skall gå att köpa sig fri. I stället skall, som Lars Ernestam sade, en kostnad tas ut av dem som förorenar.

Herr talman! Martin Segerstedt hävdade att det blir svårigheter för de svenska raffinaderierna att sänka svavelhalten ytterligare vid framställning av tjock eldningsolja. Det har varit det ständiga argumentet i dessa tider. Omsorgen om bolagens ekonomi är större än omsorgen om miljön. Det blir för dyrt för oljebranschen, heter det. Att det blir för dyrt för svenska folket att betala med ohälsa, förstörd natur och produktionsresurser är tydligen mindre viktigt. Däremot tål alltså oljebranschen att det läggs skatt på dess produkter för att finansiera militärutgifter. Det är ett uttryck för vad man tycker är viktigt i dag och i morgondagens Sverige.

Herr talman! Fortfarande handlar debatten i mycket stor utsträckning om energipolitiken. Låt mig återkomma till vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det pågår en ordentlig översyn på detta område. Vi kan förvänta oss att framför allt fördelningen mellan de olika energislagen blir ett av de stora debattämnena. Volymen av de fossila bränslen eller andra bränslen som skall användas påverkar naturligtvis utsläppen i luften. Lars Ernestam frågar vilka förslag som skall läggas fram. I miljödepartementets del av budgetpropositionen talas om att det kommer förslag om svavelhalten i oljan, en fråga som har varit under utredning, som har remitterats och som man nu arbetar med i regeringskansliet. Förslag kommer också om kväveoxiderna och kväveoxidutsläppen, frågor om vilka det har getts ett utredningsuppdrag. Förslag väntas komma under 1987. Förvisso skall förorenarna betala miljöavgifter. Men vi vill absolut inte blanda ihop den saken med de koncessionsgränser som gäller. Vi vill inte att företag skall lägga in kostnader för utsläpp i sina företagsekonomiska kalkyler. Det betyder att det företag som bedriver en lönsam verksamhet kan tillåta sig att förorena mer än andra företag. Vi vill ha kvar den grundläggande förutsättningen, att det skall finnas koncessionsgränser och att dessa skall efterlevas. Så till raffinaderierna och den tunga oljan. Raffinaderier arbetar i en internationell konkurrens, och här som på många andra områden är det väsentligt att vi kan någorlunda hänga med i den internationella utvecklingen. Det tjänar alla på.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
Gång på gång säger vi att så vill vi ha det, men ändå kommer Martin Segerstedt och partikamrater till honom upp med samma argumentering. Vi är ganska överens om tagen, men folkpartiet anser att även miljöavgifter skall kunna användas, vilket jag tycker att det är tveksamt om socialdemokraterna vill vara med på. Sedan är jag också fundersam över när förslagen kommer. I betänkandet skriver majoriteten att vi skall få ett förslag under våren, och det sade också Martin Segerstedt här förut. Jag har tittat i propositionsförteckningen och funnit att det är bara i energipropositionen som det kan tänkas komma — i miljöbudgeten finns endast allmänna beskrivningar. Det är därför jag har frågat om det verkligen kommer något förslag. Men nu får vi väl se vad som händer och sedan får vi fortsätta att ställa våra krav.
Herr talman! Jag begärde replik av samma skäl som Lars Ernestam, nämligen Martin Segerstedts påstående att man inte skall få köpa sig fri. Jag skulle vilja fråga Martin Segerstedt: Vem har föreslagit att man skall kunna göra det? Faktum är ju att vi har lagt fram förslag om hårdare begränsning av svavelutsläppen och dessutom svavelavgifter. Men inte heller hårdare begränsningsregler vill socialdemokraterna vara med om.
Herr talman! Avgiftsbeläggning har vi nu diskuterat i många år. Visst är det viktigt att de som förorenar skall betala. Vi har också sagt i olika sammanhang att man framför allt inte skall tjäna på att förorena miljön. Det är naturligtvis ett resonemang som kan föras vidare. Jag vill absolut inte helt stänga dörren för det resonemanget, och det har vi aldrig gjort heller. Men att ge utrymme för att i förväg upprätta en kalkyl över vad det skulle kosta att förorena miljön vill vi inte vara med om. Därför är det så viktigt att behålla det grundläggande, att koncessionsgränserna skall gälla och att det finns myndigheter som kan följa upp hur dessa gränser efterlevs. För den som överskrider gränserna skall det kosta pengar. I varje fall skall ingen kunna tjäna på att bryta mot gällande bestämmelser. Det har vi också lagt fast under senare tid.

Herr talman! I skuggan av den allmänna motionstiden debatterar riksdagen i dag en av vår tids stora, jag skulle vilja säga verkligt stora, ödesfrågor, nämligen försurningen och miljöförödelsen. Från alla partier har vi sysslat med kraftfull retorik och uttalat vår förkastelsedom över förödelsen av vår miljö och framtid. Nu måste det också handla om kraftfulla åtgärder. I dag behandlar riksdagen flera motioner som har det gemensamt att de vill gå ett steg längre på miljöpolitikens område än vad regeringen och utskottsmajoriteten vill. Utskottets historiebeskrivning visar att vi utifrån vårt höjda miljömedvetande successivt, med skärpta regler om begränsning av svavelutsläppen från oljeeldning m.m., medverkat till att svavelutsläppen i vårt land minskat i betydande omfattning. Trots detta är det långt kvar innan utsläppen reducerats till en sådan nivå att naturen långsiktigt kan ta emot dem utan att skadas. Vi har från kds sida begärt ett handlingsprogram mot försurningen, där svavelutsläppen reduceras med 80 till 90 26 fram till 1990. Känd reningsteknik finns när det gäller rökgasrening med skrubbrar som avlägsnar svavlet ur rökgaserna. Svenska företag tillverkar och exporterar sådana skrubbrar. Tidigare har man gjort gällande att miljökraven hotat jobben. I dag tycks det glädjande nog vara så att insikten ökat om miljökravens betydelse samtidigt som ett hänsynstagande till miljön också skapar arbetstillfällen. Från kds sida menar vi att vidtagna åtgärder för att minska försurningen är otillräckliga inte minst med hänsyn till försurningens effekter. Närmare 20 000 av våra sjöar och 9 000 mil rinnande vatten är enligt naturvårdsverket så försurade att de behöver kalkas för att hållas vid liv. Enligt regeringens kalkningsprogram från 1981 borde 700 000 ton kalk årligen spridas i våra sjöar och våtmarker. I praktiken har spridningen omfattat endast 100 000 ton kalk per år. Av de 20 000 försurade sjöarna har ungefär 15 90 kalkats. Försurningen påverkar inte bara sjöar och öppna vattendrag. Det har understrukits här tidigare. Den påverkar också grundvattnet och därmed många människors dricksvatten, inte minst utanför tätorterna. De låga pH-värdena medför inte bara frätoch rostskador på ledningar och VVS-installationer, utan de medför också att vattenkvaliteten påverkas och därmed vattnets tjänlighet som dricksvatten. Tungmetaller löses ut i dricksvattnet. I för höga koncentrationer medför de risker för hälsan. Man har beräknat att om dessa brunnar skulle åtgärdas, är behovet ungefär 600 milj.kr. I och med att försurningen också påverkar våra skogar hotar den stora ekonomiska intressen för vårt land. Härigenom har de som i miljödebatten poängterat den ekonomiska tillväxtens betydelse framför nästan allt annat fått ett fullgott skäl att kräva samma miljöpolitiska åtgärdsprogram som de som krävt detta för att säkerställa tillgången till frisk luft, rent vatten, hälsosamma livsmedel och oförstörd natur. Det finns de som gör gällande att värden för över 30 miljarder kronor varje år förstörs i Sverige på grund av försurning och luftföroreningar. Det gäller sjöar som dör, mark och grundvatten som försuras, skog som skadas etc. Det gäller också byggnader, broar, ledningar och andra konstruktioner som fräts sönder. Människan, som det sades här tidigare, drabbas också. Det är kanske därför att det är så svårt att kvantifiera rent medicinskt hur vi människor drabbas av försurningen som det så sällan finns med i tal och utredningar. Jag tycker då, herr talman, att det finns anledning att vidta de åtgärder som Svenska naturskyddsföreningen föreslagit när det gäller att reducera svavelhalten i eldningsoljor. SNF föreslår att svavelhalten halveras i den tunna eldningsoljan till 0,15 96 och att svavelinnehållet i den tjocka eldningsoljan minskas till 0,3 26. En sådan åtgärd skulle minska de svenska svaveldioxidutsläppen med nästan 20 000 ton per år. Det är visserligen sant att Sverige redan i dag har de hårdaste kraven i Europa, men det kan bero på att de åtgärder som hitintills vidtagits i omvärlden också är klart otillräckliga. Det försurande nedfallet känner inga nationsgränser, det vet vi. Den förhärskande vindriktningen mot Sverige gör att vi har all anledning att intressera oss för Storbritanniens åtgärder, eller snarare brist på åtgärder, för att minska svavelutsläppen. Utskottets uppgift om att regeringen i Storbritannien nu förbereder en brittisk anslutning till 30-procentsklubben är därför glädjande. Jag hoppas bara att det är ett sant konstaterande. Även om denna reduktion är långt ifrån tillräcklig för att lösa problemen är det dock ett steg i rätt riktning. Det internationella arbetet måste fortsätta. Sverige kan med större kraft hävda ståndpunkten av en fortsatt nedskärning, om vi själva vidtagit mycket långtgående reduktioner. En OECD-rapport från 1981 hävdar att en halvering av Europas svavelutsläpp på tio år är fullt möjlig. Kostnaden för en sådan åtgärd, alltså en tioårsåtgärd, skulle ligga mellan 50 och 100 kr. per person, enligt rapporten. Rapportens bedömning är att en sådan insats skulle vara direkt samhällsekonomiskt lönsam. Försurningar åsamkas också av kväveoxider, men tyvärr omfattas inte dessa av ECE-konventionen. Vår egen ambition att reducera kvävedioxidutsläppen med 30 96 fram till år 1995 kunde ha varit högre. Kvävedioxiderna anses ha stor betydelse när det gäller skogsdöden. Vissa hävdar att en minskad användning av konstgödning skulle minska försurningen. I en motion som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 9, som nyss diskuterats i kammaren, har vi från kds sida begärt en avvecklingsplan för användningen av konstgödselkväve. Även om en minskning av konstgödselanvändningen i jordbruket skulle få sin största betydelse genom ett minskat läckage av växtnäringsämnen till vattendragen, skulle den också resultera i en minskning av mängden försurande gödselmedel. Det har också en betydelse om man vill minska de försurande effekterna, inte minst där grundvattnet är påverkat. En åtgärd som vi tror är verkningsfull är en successivt ökad avgift på konstgödsel enligt en fastställd skala. Då avgiften enligt kds förslag förs tillbaka till jordbruket i form av arealbidrag, medel till jordbrukets regleringskassor och medel till stöd för jordbruksforskning och försöksverksamhet, skulle denna konstruktion ge de odlare som vill minska konstgödselanvändningen i jordbruket ekonomiska möjligheter till detta. I vissa lägen skulle deras ekonomi bli bättre än vad den är med dagens höga kemikalieanvändning. Herr talman! Indicierna är sedan flera år tillbaka klara: Krafttag måste tas för att minska försurningen i snabbare tempo än vad de nu gällande reglerna medför. Någon ytterligare fördröjning bör inte tillåtas. Vi kan i längden inte tillämpa en miljöpolitik som innebär att skadorna blir mera påtagliga, vilket de blir, eftersom utsläppen fortfarande är högre än vad naturen kan tåla. Dagens resurser och kunskaper räcker för ett mera kraftfullt handlande. Jag yrkar därför bifall till min motion 1985/86:J0776 mom. 1, där det föreslås att riksdagen beslutar begära att regeringen i enlighet med motionen låter utarbeta ett handlingsprogram mot försurningen.

Herr talman! I detta betänkande behandlas också min motion om Sulitjelmaverket, som har följts upp i reservation 13. Jordbruksutskottet förmodar i betänkandet att verksamheten vid Sulitjelmaverket kommer att läggas ned och föreslår därför ingen riksdagens åtgärd. Jag har i dag väldigt svårt att motbevisa det påståendet, även om jag ställer mig rätt tvivlande. Norrmännen har en alldeles särskild taktik i sina ansökningar om att få fortsätta: de begär korttidsdispenser. Vid varje tillfälle frågan hittills har prövats i Norge har man sagt, att eftersom verket ändå snart skall läggas ned kan man naturligtvis inte ålägga det de nödvändiga miljöåtgärderna. Det är mycket möjligt att någon sådan ansökan redan har behandlats i Norge, men jag är inte säker. Jag kan därför inte yrka bifall till reservationen, eftersom det är möjligt att jordbruksutskottet har rätt. Det skulle vara intressant att av utskottets talesman Martin Segerstedt höra vilka betryggande försäkringar utskottet har fått från norsk sida om att man verkligen kommer att lägga ned eller att man kommer att vidta miljöåtgärder. Senast jag undersökte Sulitjelmaverkets utsläpp konstaterade jag, att trots att man blott framställde en tiondel av Rönnskärsverkens kopparproduktion hade man tre gånger så stora utsläpp. Då jämför jag ändå med den värst förorenande industri vi har i Sverige. Det är alltså inga små smulor som släpps ut. Sulitjelmaverket befinner sig också bara några få kilometer från Sveriges gräns, och dessutom är de förhärskande vindriktningarna alltid västliga och nordvästliga, varför huvuddelen av Sulitjelmaverkets utsläpp verkligen är en svensk angelägenhet.
Herr talman! Några garantier av den art som Paul Lestander här kräver av utskottet eller av mig kan jag naturligtvis inte ge, utan jag har att falla tillbaka på vad utskottet har inhämtat. Däremot vill jag påstå att utskottets skrivning är mycket stark. Vi säger ju att utskottet ”utgår från att berörda svenska myndigheter uppmärksamt bevakar vad som framgent händer” och att vi finner att för närvarande icke någon riksdagens åtgärd är erforderlig. Det, menar jag, är mycket starkt skrivet, speciellt eftersom det gäller ett annat land.
Herr talman! Jag har faktiskt själv lagt märke till utskottets sätt att skriva, och det är delvis därför jag inte yrkar bifall till reservationen. Men det är endast under den förutsättningen att man i utskottet visste vad man gjorde när man skrev så här. Om det är så, som Martin Segerstedt nu påstår, att utskottet inte har fått några bindande försäkringar, har man ju utgått från en okunskap om vad som verkligen skall ske och baserat utskottets betänkande på den okunskapen. Det är en mycket anmärkningsvärd handläggning av ett sådant här fall.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget om en förändring av de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning, dvs. yrkande 2 i motionerna 1985/86:Jo0505 resp. 521. Detta är ett krav som förts fram under flera år och som det finns en mycket stor uppslutning kring i samhället. Allt fler engagerar sig i de här frågorna, och trycket på beslutande organ är i dag så starkt att det börjar synas en ljusning i attityder men också i beslut i parlamentet. I fråga om de djurförsöksetiska nämnderna är det viktigt att ha fått informationen om att djurförsöksutredningen tydligen inte strävar efter en förändring i rätt riktning som krävs i motionerna och som vpk tidigare har krävt. Dessutom har djurförsöksutredningen inte ens motiverat detta ställningstagande. Jag efterlyser alltså besked från dem som i dag säger att de släpper sina motionskrav därför att de litar på djurförsöksutredningen också i den här frågan. Vpk är ensamt om att ha skrivit reservationer i fråga om djurförsök, och tydligen finns det mycket stora förhoppningar om att djurförsöksutredningen nu skall komma till rätta med alla de problem som olika motioner visar på. Herr talman! Jag skulle också, innan jag går vidare, vilja gratulera de människor i samhället som på ett mycket engagerat och i dag, som det visar sig, lyckosamt sätt har bildat opinion i fråga om LD 50-testerna. Jag tillhör själv Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök och vet att det finns flera ledamöter i kammaren som gång på gång har motionerat om att LD 50-testerna borde tas bort. Nu har ett enhälligt utskott bestämt sig för att föreslå en avveckling av de här ökända testerna, för att tala klarspråk. Frågan om djurförsök har ett klart samband med det kemikaliesamhälle som vi tvingas leva i och vars problem vi har diskuterat i anslutning till ett utskottsbetänkande från jordbruksutskottet för en stund sedan. Det handlar om kemikaliekontrollen. Det är framför allt den stora mängden kemiska ämnen och preparat som släpps på marknaden som har lett till den omfattande djurförsöksverksamheten i samhället. Som bekant har de stora läkemedelsoch kemibolagen nästan helt fått styra denna utveckling — det är inte behoven som finns i bakgrunden. Var och en kan också konstatera att det handlar om en profitabel marknad. Häromkvällen fick vi mycket belysande inblickar i kemijättarnas hantering i tredje världen. Genom leveranser av i industriländerna förbjudna preparat till länder som Thailand m.fl. står bolagen för ett miljöoch folkmord av ofattbar omfattning. Kemijättarna är också etablerade i Sverige, och det är mycket viktigt att påminna om vilket inflytande de har haft och tyvärr fortfarande har. De organisationer som i likhet med Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök har engagerat sig mot djurförsöken har därför på sitt program kravet att kemikaliehanteringenoch kemikalietillverkningen måste minskas. Vpk har också uttalat sig för en drastisk minskning. Vi drev detta krav och en mängd delkrav i kemikommissionen. Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök har i likhet med vpk föreslagit att kemikalier skall behovsprövas — vi diskuterade denna fråga för en stund sedan. Jag är, herr talman, ganska pessimistisk när det gäller möjligheten att detta år vinna majoritetens stöd för förslaget, även om flera ledamöter i kammaren är medlemmar i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Ett steg är i varje fall taget för att antalet djurförsök skall minskas, genom att utskottet enhälligt har uttalat sig för att LD 50-testerna skall avvecklas. Ytterligare steg i rätt riktning går emellertid att ta redan nu. Här i riksdagen finns det i dag möjlighet att fatta ett beslut som innebär ett förbud mot kosmetikatester — ett annat krav som den nämnda organisationen har drivit mycket hårt. Utskottet pekar på gränsdragningsproblem, vilket också andra har gjort, men vpk anser att det är frågor som mycket väl går att bemästra. En annan fråga som vpk har drivit under lång tid är frågan om djurförsökens vetenskapliga värde. Jörn Svensson kommer om en stund att tala om detta. Jag ber med detta att utöver bifall till förslaget om en förändring av de djurförsöksetiska nämndernas sammansättning också få yrka bifall till vpk-reservationerna 1, 2 och 3 i betänkandet.

Herr talman! Utskottet har ställt sig mycket välvilligt till de motioner om djurförsök som utskottet har behandlat och som nu föreligger för kammarens avgörande. Det känns tillfredsställande att vi i utskottet fått en mycket bred majoritet i fråga om synen på hur djur skall tillåtas bli använda inom forskningen. Denna breda enighet beror naturligtvis på att utskottet i stort sett delar det synsätt som framförs i flertalet av motionerna i fråga om vilka krav som kan ställas på försöksdjursverksamheten, som vi för närvarande anser vara en nödvändighet. Det är inte bara utskottet som anser att det nu går att flytta fram positionerna för en mera human och restriktiv användning av försöksdjur. Det pågår också i regeringskansliet ett arbete med en översyn av reglerna för försöksdjursverksamheten, och vi kan förvänta oss förslag som riksdagen kommer att kunna ta ställning till under innevarande år. Också utskottet har i detta betänkande uttalat sin mening till regeringen. Det gäller bl.a. motionskravet på förbud mot att vid tester på djur använda des.k. LD 50-testerna. Det är en metod som är minst sagt inhuman och som alltmer har kritiserats, inte bara i vårt land utan också i andra länder. Metoden går ut på att fastställa vilken mängd dödlig dos som behövs för att 50 90 av de djur som ingår i försöken skall avlida, eller om man vill vända på det och säga att försöken pågår tills 50 20 av de djur som ingår kvarstår som överlevande. Utvecklingen både här hemma och i andra länder har inneburit en minskning av användningen av LD 50-metoden. Allt fler länder frångår kraven på toxicitetstester genom denna metod. Eftersom vi inte finner någon anledning att ha denna metod kvar, bör även vi kunna frångå den. Vi instämmer således i motionskravet, vilket vi också är beredda att ge ett tillkännagivande till regeringen om. När det gäller uppfödningen av försöksdjur har vi här i landet den bestämmelsen att det enbart är djur som är uppfödda för detta ändamål som skall användas, s.k. destinationsuppfödning. Men det kan exempelvis förekomma att djur exporteras och används för tester och försök i länder där denna destinationsuppfödning inte förekommer, utan uppfödningen kan ha haft ett annat syfte. Utskottet anser att samma regler för uppfödning måste gälla var än djurförsöken skall förekomma. Även om detta att samma regler skall gälla har utskottet velat uttala sin kraftfulla mening. Jag sade inledningsvis, herr talman, att det var en stor majoritet i utskottet som står bakom betänkandet. Undantaget är vpk. Partiet har till betänkandet fogat 3 reservationer. När det gäller den första reservationen, att man i största möjliga utsträckning skall begränsa användningen av djurförsök, har utskottet absolut ingen annan uppfattning. Vi är alla överens om att försöka medverka till detta. Men eftersom djurförsöksutredningen så sent som i höstas lämnade sitt förslag till regeringen bör vi avvakta regeringens beredning av utredningens material. Enligt den propositionsförteckning som förelades kammaren i måndags kommer vi att få en proposition i frågan nu under vårriksdagen. Ett bifall till denna reservation skulle således inte på något sätt påskynda arbetet med dessa frågor. När det sedan gäller yrkandet om bifall till motionen angående sammansättningen av de djuretiska nämnderna kan jag också säga att även det kommer att ingå i den proposition som läggs fram. Man vinner inget i tid genom att bryta ut och diskutera vissa frågor för sig. Det viktiga är att dessa frågor löses i sin helhet. Därför avvisar jag även det kravet. Frågan om s.k. kosmetiska tester och de djurförsök som kan bli aktuella med anledning av dessa har varit uppe vid flera tidigare tillfällen här i kammaren. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att få en klar definition på vad som betraktas som rent kosmetiska produkter. När vi får den definitionen helt klar för oss är det säkert många här i kammaren som skulle förorda att sådana tester inte får förekomma. Men nu kan vi inte göra det. Det går inte att bara bygga på en tro, vi måste också ha kunskap i dessa frågor, innan vi är beredda att ta ställning. Det måste då stå klart vilka konsekvenserna skulle bli. Produkterna har oftast ett utbrett användningsområde. De kan ingå som beståndsdelar i en rad andra produkter, varav några betraktas som kosmetiska och andra som medicinska. Därför är detta mycket svårt. Även vpk:s krav i reservation nr 3, om utredning av djurförsökens vetenskapliga relevans, är en sedan tidigare känd fråga för både utskott och riksdag. Ett av de vanligaste argumenten mot djurförsök är att sådana tester inte skulle vara tillförlitliga när det gäller produkter som i medicinskt syfte skall användas av människor. Jag vill säga att svaret inte är självklart, även om enskilda cellers uppbyggnad och funktion i grunden är lika inom hela djurriket. Människoceller fungerar i stort sett som djurceller. Men när det gäller komplicerade samspel mellan cellerna i kroppens organ skiljer det inte bara mellan människor och djur, utan det skiljer också mellan olika djurarter. Det är därför som vi inte helt kan lita på att försök som inom medicinsk forskning visat sig fungera på djur inte skulle medföra stora olägenheter och svåra komplikationer om de tillämpas på människor. Även om djuren skulle vara identiskt lika med människorna, är vårt vetande begränsat, så någon hundraprocentig garanti skulle vi inte ens då få för att något tragiskt inte skulle kunna inträffa. Detta är inte något argument mot djurförsöken — men vi måste få veta mer. Våra möjligheter till framsteg är beroende av att vi förmår öka vårt vetande inom detta område genom successiv utbyggnad och utveckling av forskningen. Att nu utreda djurförsökens vetenskapliga relevans skulle inte vara av något egentligt värde. Oavsett vilket resultat en sådan utredning skulle komma fram till kommer forskare att stå mot forskare, opinionsgrupp mot opinionsgrupp, och förmodligen också olika politiska uppfattningar mot varandra. Det bästa vi kan göra på detta område är alltså att successivt öka vetandet genom fortsatt satsning på forskning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag bad i mitt första inlägg att få gratulera framför allt den organisation, Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, som mest engagerat och lyckosamt bildat opinion i dessa frågor. Jag skulle kanske också ha gratulerat jordbruksutskottet till att enhälligt ha uttalat sig emot LD 50-testerna — det vore befogat, tycker jag. Det är ju så, Håkan Strömberg, att om inte denna rörelse ute i samhället hade funnits, så hade inte heller ett sådant här steg kunnat tas i dag. Och om inte samtidigt enskilda ledamöter, eller vpk eller andra partier, hade drivit dessa frågor från den utomparlamentariska kampanjen vidare in i parlamentet, så hade trycket inte heller varit tillräckligt stort för att man skulle kunna ta det här steget. Jag sade också att förhoppningarna på djurförsöksutredningen, och på vad regeringens proposition så småningom kommer att innehålla, kanske är litet för stora. I varje fall när det gäller de djurförsöksetiska nämnderna — jag yrkar i det sammanhanget bifall till reservation 2 och två olika motioner — har djurförsöksutredningen inte uttalat sig i den riktning som motionärerna kräver och som vpk tidigare har förordat. Att utskottet är enhälligt när det gäller LD 50-testerna är ju gott och väl; det är mycket bra. Men borde det inte också i den frågan komma ett positivt förslag i den proposition som läggs fram så småningom? Om man inte riktigt litar på vad som kommer att stå i den propositionen om djurförsöken utan vill göra ytterligare en markering härifrån, då anser jag att man också skall stödja reservationerna och även motionerna om de djurförsöketiska nämnderna. Då visar man att det inte bara är fråga om vackert tal — att man i samband med påtryckningar och press från de här duktiga organisationerna före valet uttalar sig i rätt riktning — utan att uppfattningen också tillkännages när man skall trycka på knapparna här i riksdagen.

Herr talman! Jag kan hålla med Viola Claesson om att vi självfallet inte förringar några organisationers arbete på olika områden. Det är fråga om ett nyttigt inslag i vår samhällsbild, och vi har även anledning att lyssna på vad man där kommer fram till. Det är också många gånger oerhört viktigt för människor att tillhöra organisationer, förkovra sig och skaffa kunskap om olika intressen. Men rätt skall vara rätt, Viola Claesson. Utskottet har ju också vid studiebesök fört diskussioner och samtal med forskarna och tagit del av deras synpunkter när det gäller LD 50-metoden. De har uttalat att man också har andra metoder, att LD 50 numera kan anses vara förlegad och inte behöver användas. Det var enbart socialstyrelsen som i sitt remissyttrande påstod att det vid akuta behov kunde visa sig nödvändigt att ha kvar LD 50. Utskottet var enigt om att det är svårt att förstå hur man vid akuta behov skall kunna nå framgång med djurförsök, eftersom det tar oerhört lång tid att få fram resultat av djurförsök. Därför ansåg utskottet att det inte fanns någon anledning att ha kvar denna bestämmelse.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:11 behandlas nio motioner om djurförsök, däribland två från moderat sida. Jag skall något kommentera dessa motioner och utskottets skrivning med anledning härav. Det finns en paragraf i Europarådets djurförsökskonvention där det krävs att alternativa metoder skall användas om sådana står till buds. I motionen hänvisar vi till detta och för fram kravet att de djurförsöksetiska nämnderna alltid skall förses med upplysningar om alternativa metoder i samband med att ansökningar lämnas in. Forskarna bör också, anser vi, ha skyldighet att söka efter alternativ och rapportera om dem. Det är också viktigt att statliga myndigheter, t.ex. socialstyrelsen, kemikalieinspektionen m.fl., inskränker sina krav på tester på djur till minsta möjliga. Dörren får inte lämnas öppen för en rad sådana försök om sådana inte krävs genom lag. I motionen framhålls att om intentionerna i 1978 års försöksdjurslagstiftning i praktiken skall följas är det nödvändigt att registreringsmyndigheterna accepterar data från alternativa metoder som anses likvärdiga. Herr talman! Det krävs utan tvivel en ökad aktivitet från myndigheternas sida som syftar till att man i praktiken skall använda, eller införliva, de alternativ som finns utvärderade. Det pågår för närvarande utvärderingsprojekt i Norden. Åtskilliga laboratorier har utvecklat alternativa testsystem under de senaste åren. För närvarande testas rutinmässigt produkter på djur på grund av myndighets krav, trots att man skulle kunna använda en cellkulturmetod i stället. Här måste förändringar kunna ske. Vi anser att en kartläggning av befintliga djurförsök och alternativa metoder i bruk och under utveckling är nödvändig om det skall vara möjligt att utarbeta en strategi baserad på fakta i avsikt att starkt begränsa djurförsöken. Vi anser också att forskningsanslagen i större utsträckning skall satsas på forskning för metoder som kan ersätta djurförsök. Utskottet vidhåller sin i tidigare sammanhang framförda uppfattning att det givetvis är angeläget att användningen av försöksdjur så långt möjligt begränsas och att en övergång till alternativa metoder prioriteras. Utskottet anser också att det har skett en betydande utveckling mot ett ökat bruk av alternativa metoder. Till denna utveckling har bl.a. de forskningsmedel som tilldelats centrala försöksdjursnämnden bidragit. Utskottet anser att betydande insatser för att stimulera framtagandet av alternativa och kompletterande försöksmetoder görs och förutsätter att berörda företag och myndigheter fortsätter på den inslagna vägen och inte mattas i sina ansträngningar att få fram alternativa metoder till djurförsöken. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till bl.a. pågående arbete med djurförsöksfrågorna inom jordbruksdepartementet. Med djurförsöksutredningens intressanta synpunkter och den proposition som väntas under våren får vi för dagen låta oss nöja. Herr talman! När det gäller Arne Svenssons och min motion angående export av icke desitnationsuppfödda försöksdjur har utskottet ställt sig positivt och förordat att regeringen i samband med den pågående översynen av djurförsökslagstiftningen även behandlar denna fråga och lämnar förslag till åtgärder för att man skall kunna förhindra eller kontrollera det slag av export som det här är fråga om. Herr talman! Vi har som motionärer ansett det logiskt att samma krav ställs vid uppfödning av försöksdjur, oavsett om de används i Sverige eller om de exporteras. Herr talman! Med hänsyn till att betänkandet är positivt har jag inget annat yrkande än om bifall till hemställan i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Ingvar Eriksson talar sig varm för att man i större utsträckning skall övergå till alternativa metoder. Vilka är då dessa alternativa metoder? Det är bl.a. dens.k. cellforskningen. Man använder då celler från döda människor och djur. Men vissa celler är så komplicerade att det faktiskt inte går att göra ett någorlunda relevant försök med denna metod. Därför måste man också ha levande material för att utföra vissa tester. T. o. m. människor reagerar olika vid behandling med olika typer av antibiotika och andra mediciner. Vissa människor tål vissa typer av mediciner som andra inte tål. Om de inte tål medicinerna kan de få allergier och andra reaktioner. Därför är detta mycket svårt, och vi måste därför, i vissa fall, än så länge använda oss av levande djur vid försök.
Herr talman! Håkan Strömberg säger att alternativa metoder medför stora svårigheter, och jag är fullt medveten om detta. Men det är inte desto mindre angeläget att man trots dessa svårigheter försöker komma fram på nya vägar som samtidigt kan skapa breddade möjligheter att lösa dessa problem utan att man för den skull sätter försöksdjur i en situation som inte är önskvärd. Det finns väl ingen som kan förorda att man i onödan skall använda djur för försök. Det måste vara en självklarhet att man försöker komma ifrån dessa djurförsök så fort som möjligt. Det är i denna riktning som vi alla gemensamt bör arbeta.

Herr talman! Den etiska prövningen av djurförsök har varit föremål för en översyn. Utredningen har, som tidigare sagts här i dag, remissbehandlats, och vi förväntar oss ett regeringsförslag senare i vår. Detta faktum präglade utskottet vid behandlingen av många motioner rörande djurförsök från förra årets allmänna motionstid. Därför har alla motioner utom ett par avstyrkts av utskottet. Utskottsmajoriteten har gjort ganska välvilliga skrivningar med anledning av dessa motioner. Utskottsmajoriteten har också nöjt sig med utskottets hänvisning till översynen och den kommande propositionen. Folkpartiet valde vid förra årets allmänna motionstid att inte väcka några motioner rörande djurförsök just för att översynen då pågick, och det sades att den skulle vara klar redan på våren. Den blev försenad, och dessutom har den slagits ihop med översynen av djurskyddslagen, som också pågår i departementet. Denna proposition kommer således till riksdagen först senare i vår. Vi kommer då att pröva propositionen. Folkpartiet delar många av de synpunkter som framförts i motionerna. Det ärt.ex. således mycket viktigt med en förändring av sammansättningen av de etiska nämnderna. Antalet lekmän och djurvänner utan bindningar till djurförsök bör öka. Den nuvarande tredelningen i nämnderna där två grupper av tre arbetar med djurförsök måste förändras så att balans åstadkommes. Man bör sträva efter att avveckla den omstridda LD50-metoden, vilket ju också utskottet har sagt, till förmån för alternativa metoder. Här måste forskningen intensifieras för att man skall kunna finna nya metoder. Man kan hysa vissa förhoppningar om en snabb utveckling av nya metoder baserade på hybrid-DNA-tekniken. Meningen är ändå att vi skall minska antalet djurförsök. Någonting som förorsakat mycken debatt är användningen av djurförsök vid utprovning av skilda produkter som upplevs mer eller mindre onödiga av många människor. Användningen av LDS0-tester för t.ex. prövning av kosmetika har med rätta upprört många djurvänner. Därför måste de upphöra. Visserligen har invändningarna baserats på att det är svårt att dra gränsen mellan kosmetikaprodukter och hygienprodukter av olika slag. Denna svårighet bör kunna övervinnas. Vi har stor import av kosmetika. Därför är det viktigt att socialstyrelsen redovisar sitt uppdrag om märkning av kosmetika, så att konsumenterna själva kan avgöra om de vill köpa en kosmetikaprodukt vid vars tillverkning används djurförsök. Ett visst köpmotstånd kan verka som påtryckning på tillverkaren för att öka användningen av alternativa metoder. Herr talman! Detta var några synpunkter på det betänkande som vi har att handlägga i dag. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Betänkandet tar upp ett antal motioner om djurförsök. Som tidigare talare här sagt har det gjorts en översyn. Det föreligger nu ett utredningsförslag, som för närvarande är ute på remiss. Det skall även komma ett förslag från regeringen så småningom. Från centerns sida har vi i år liksom många år tidigare motionerat på detta område om att vi i större utsträckning skall använda alternativa metoder. Vi har synpunkter på de djuretiska nämndernas sammansättning och arbetssätt, på LDS50-testerna och djurtester vid tillverkning av kosmetika. Efter mycket lång strävan har vi nu i utskottet enats om ett uttalande som innebär att man inte skall använda LDS50-tester. Vi har tidigare redovisat motiven för detta ställningstagande. Jag måste säga att det är glädjande att arbetet slutligen gett resultat. Visserligen är arbetet inte färdigt — vi skall ju få ett regeringsförslag — men jag utgår från att regeringen kommer att följa riksdagens beslut i detta avseende. Håkan Strömberg påpekade att utskottsbetänkandet i övrigt i stort sett är enigt med undantag från vpk-reservationerna. Jag kan för centerns del säga angående de synpunkter som vi har redovisat i våra motioner att vi inte på något sätt ändrat ståndpunkt, utan vi inväntar propositionen. Då får vi se i vilken mån våra krav är tillgodosedda. Vi har inte funnit det särskilt meningsfullt att reservera oss, eftersom det knappast kan påverka det slutliga förslaget särskilt mycket. Däremot har vi i olika sammanhang försökt påverka remissarbetet i de olika instanserna. Vi hoppas att det förslag som så småningom skall komma präglas av utsikter till en förbättrad situation på detta område. Om inte, kommer vi i det läget att motionera och lägga fram förslag. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Årets betänkande från jordbruksutskottet om djurförsöken innebär trots allt ett fall framåt enligt min mening. Det är speciellt glädjande för mig som för första gången haft möjlighet att med en motion bidra med underlag för betänkandet. De två tillkännagivanden som görs — förbud mot LDS50-testerna och mot export av försöksdjur — är välkomna. Förslaget beträffande LDS50-testerna återfinns bl.a. i motion 505, som jag och fyra andra socialdemokrater väckte i fjol under den allmänna motionstiden. Jag har dessutom själv aktualiserat båda dessa frågor under förra riksmötet genom frågor till statsråd. De svar jag då fick överensstämmer väl med vad utskottet nu föreslår. Att LD50 testerna nu näst intill förbjuds är verkligen på tiden. Den kritik som har riktats mot denna testmetod är inte bara av etisk art — det finns en omfattande kritik även mot den vetenskapliga tillförlitligheten i resultaten. maj 1986 ett seminarium i Stockholm om kemikalietestning. 140 delegater från 16 länder deltog. Eftersom jordbruksutskottet i sitt betänkande inte refererar till detta seminarium, vill jag återge hur Rune Lönngren, vice ordförande i kemikalieinspektionens styrelse, som också ledde mötet enligt TT-meddelande summerade seminariet: ”- Deltagarna var helt överens om att man nu kan sluta använda LD-50-testet i sin nuvarande form. I stället rekommenderas andra och nyare metoder, som kräver betydligt färre försöksdjur och med procedurer som är skonsammare för djuren. — Det betyder att vi nu tillstyrker ett förslag från en expertgrupp inom OECD, som för en månad sedan föreslog att den här formen av test skulle göras om. —- Det i sin tur betyder att det inte kommer att dröja alltför länge innan förslaget slår igenom och testet slopas.” Huvuddelen av övriga i motionerna framförda krav avfärdar utskottet med hänvisning till den kommande propositionen om ny djurskyddslag. Med hänsyn till att den är aviserad redan till maj i år tycker jag att denna hänvisning får godtas. Jag förutsätter dock att propositionsskrivarna har tagit del av den i motionerna redovisade inställningen till framför allt sammansättningen av de etiska nämnderna. Det är ju en fullständigt orimlig ordning att en etisk-moralisk prövning skall göras av en nämnd där två tredjedelar av medlemmarna själva står mitt uppe i den verksamhet som moraliskt skall granskas. I den typen av bedömningar bör ju i stället strävan vara att så många som möjligt skall vara obundna för att prövningen skall bli så fri som möjligt. Jag utgår från att man i departementet i detta avseende är beredd att frångå utredningsförslaget, som ju utan närmare analys eller tankemöda innebär att nuvarande sammansättning behålls. Herr talman! Det sega motstånd som vi bevittnat när det gäller att bekämpa LDS50-testerna är symtomatiskt när det gäller djurförsöken. Det finns en oreflekterad, konservativ tilltro till resultaten av djurförsök och en utbredd tröghet i forskarkretsar mot moderna alternativa metoder. Det gamla invanda är tryggt, det kan man och det fortsätter man med. En sådan konserverande inställning accepterar vi inte på andra områden. Där ställer vi kraven högt, och vi utmanar forskarna och teknikerna att lösa problemen. Inte minst inom miljöpolitiken, där ju jordbruksutskottet har erfarenhet, förfar vi politiskt på detta sätt. Vi formulerar målen t.ex. när det gäller utsläpp av olika slag. Det kan gälla svavel, bilavgaser, freoner osv. Vi kräver halvering av bekämpningsmedlen i jordbruket på fem år. Jag menar att vi på samma sätt skulle kunna formulera målen för djurförsöken. Halvera förbrukningen på tre år. Förbrukningen är nu närmare en halv miljon djur per år. Pressa ner den till 20 26 inom fem år. Till detta skall sägas att förbrukningen under 1970-talet halverades från en miljon till ca en halv miljon djur per år. Det trodde säkert inte forskarna var möjligt 1970, men det gick. Nu under 1980-talet går det betydligt långsammare med minskningen. Men skulle vi härifrån formulera sådana konkreta krav i stället för att vagt uttala oss för en minskning, då skulle det — det är jag övertygad om åstadkomma en aktivitet och utveckling i laboratorierna, och de alternativa metoderna skulle få de anslag som behövs för en sådan utveckling. Jag är övertygad om att ett sådant mål är fullt realistiskt och att det skulle nås utan några som helst risker för mänsklighetens väl och ve. Herr talman! Det är dags för en avvecklingsplan för djurförsöken!

Herr talman! Man kan notera en både utförligare och mer engagerad debatt kring de här frågorna i dag än för ett antal år sedan. För detta framsteg förtjänar utskottet ett erkännande. Vpk återkommer även i år med krav på att man från en mer principiell och vetenskapsteoretisk utgångspunkt skall försöka utreda djurförsöks vetenskapliga giltighet. Att vi är så envisa på den punkten beror delvis på de ofta generande och otillfredsställande svar som man kan få när man väcker den här frågan om djurförsöken. Man borde ju inte behöva uppleva att personer med professors rang bemöter tvivel på djurförsökens relevans med svepande hänvisningar till att alla däggdjur har så mycket gemensamt. Den omedelbara reflexion som då inställer sig är ju att parallellen mellan en professor och en liten råtta ändå måste ha sina gränser, och det är just denna grad av parallellitet som det gäller att få ett exakt grepp om. Detta egendomligt lättvindiga sätt att lita på att däggdjur är däggdjur i alla lägen tror jag man får hänföra till det faktum att djurförsöken är en produkt av en äldre vetenskaplig tradition, som en gång för länge sedan etablerade sig och som därför är svår att rubba. Traditionen lever förmodligen på att det antagligen på ett mycket elementärt plan ändå går att dra paralleller mellan vissa högre djurs och människors fysiologiska uppbyggnad och egenskaper. Men ju mer inträngande, specialiserade och förfinade frågor som vi vill ha svar på, desto mer ökar risken för att parallellerna försvinner eller blir för svaga. Vi menar att man måste få ett mer allmänt och systematiserat svar på frågan om pålitligheten i resultaten av djurförsöken. Att blunda härför är att ta en avsiktlig risk som inte är acceptabel. Det som är slående i de här sammanhangen är att de principiella invändningar och tvivel som kan riktas är av mångsidig art. Vi vet t.ex. att inom varje djurart är populationens fysiologiska egenskaper och nedärvda instinktsliv ett resultat av utomordentligt långa utvecklingsförlopp. Urval och utslagning har bestämt egenskaper och motståndskraft hos arten. Vi kan inte vänta oss att olika däggdjursarter skall uppvisa en pålitlig parallellitet med människans art, för vilken de naturliga urvalsprocesserna numera i stort sätt har upphävts. Vi avlivar ju som bekant inte svaga människor. Människan är också utsatt för så många fler inflytelser från sin artificiella omgivning än vad djuren är, vilket också har ett inflytande på denna parallellitet. Människan har en annan konstruktion på sin hjärna och sitt psyke, varför alla företeelser med psykiska komponenter, t.ex. många allergier, inte är jämförbara mellan djur och människor. På det rent psykiska livets område är människans förmåga att bygga helt självständiga och flexibla psykiska strukturer en i grunden annan än djurens, varför man med djurförsök med psykofarmaka aldrig kan dra några rimliga slutsatser om hur dessa substanser verkar på människors inre konflikter. Också på t.ex. immunologins område finns det egenartade exempel som kan vara nog så tänkvärda. Av två mycket närstående däggdjursarter angrips den ena av ett visst virus som den andra är immun mot, och den andra angrips av ett speciellt virus som den första är immun mot — trots deras nära släktskap i däggdjursschemat. Det allra mest egendomliga är att människan är immun mot det ena av dessa båda virus men reagerar med starka symtom mot det andra. Säger oss inte ett sådant exempel något om vilken osäkerhet och nyckfullhet som råder, och vore det inte av stort värde att få detta klarlagt på ett seriöst och systematiskt sätt? Vi tycker inte att utskottet svarar på ett riktigt bra sätt på de här propåerna. Håkan Strömberg höll i och för sig ett nyanserat anförande, men utskottets ställningstagande innebär ju att man på något sätt skall vänta i de här frågorna. Man skall vänta på att en viss typ av vetenskapliga slutsatser visar sig vara felaktiga eller skadliga, och då skall man ingripa och metoden ersättas med någonting annat. Jag tycker inte att det är en rimlig ståndpunkt att man först skall vänta på att en vetenskaplig metod misslyckas på ett visst område för att den skall ersättas. Är det inte bättre att förebygga ett sådant misslyckande? Det finns ju annars risk för att man drar felaktiga slutsatser under lång tid och då utsätter både djur och människor för onödiga risker. Det måste ju vara bättre att med en systematisk och principiell undersökning fastslå att det på det ena eller andra området råder en så dålig parallellitet att man där bör avstå från att använda den här metodiken. Jag skall gärna medge — med utgångspunkt i vad Håkan Strömberg sade när han kommenterade just den här reservationen — att en självständig utredning inte nödvändigtvis är den enda möjliga eller ens den bästa formen för att ta itu med det här problemet. Vi har stannat vid det närmast därför att det inom djurförsöksetablissemanget, om jag får kalla det så, finns en stor konservatism och ovilja att sätta sina metoder i fråga. Därför har vi menat att det kunde vara klokt att skapa ett mer oberoende och självständigt forum som med mer distans kunde betrakta dessa vetenskapliga problem och som inte hade någon sorts förhandsintresse. Men genom att — som Mats O Karlsson nämnde — sätta tryck på forskarna och ställa mycket bestämda krav på dem osv. kan man naturligtvis tänka sig att nå likartade framsteg. Den organisatoriska formen är i och för sig inte helig för oss, utan det viktiga är att något görs. Jag vill dock säga att jag tror att man måste ha en mer oberoende ansats än vad de forskare har som försvarar djurförsökstraditionen. Det är på få ställen inom den vetenskapliga världen som åtminstone jag mött så inbitna föreställningar och en sådan ovilja till att diskutera kritiskt som just bland dessa forskare. Med de här synpunkterna, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vpk-reservationen.
Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det Jörn Svensson sade beträffande de problem som finns när det gäller cellforskningen och olika cellers komplicerade samband med varandra. Försöken är inte alltid relevanta. Jörn Svensson nämnde också misslyckanden. Trots att man har gjort otaliga försök har det blivit svåra komplikationer när man använt medicinska preparat för mänskligt bruk. Men vi skiljer oss beträffande slutsatsen. Jörn Svensson anser att en utredning av obundna personer av den vetenskapliga relevansen är det bästa. Vi anser att en sådan utredning inte skulle leda någonstans egentligen. Vi anser i stället att vi successivt bör satsa på forskare och också på utbildning av forskare. Vi vet alldeles för litet. Oavsett vilket resultat en utredning skulle komma fram till skulle förmodligen åsikt stå mot åsikt. Det skulle finnas åsiktsskillnader mellan forskare och opinionsgrupper och kanske också mellan Jörn Svensson och mig. Vi måste i stället försöka skjuta fram forskningen på det här området, så att vi får veta mer, innan vi tar ställning till frågan i hela dess vidd.

Herr talman! När vi har talat om en utredning har vi inte i första hand tänkt oss en samling personer som tillbringar utredningstiden i ett sammanträdesrum. Naturligtvis har vi tänkt oss att man från officiellt håll skulle initiera undersökningar på ett organiserat sätt inom olika grenar av de verksamheter där man vill ha svar på viktiga principiella vetenskapsteoretiska frågor och att man på det sättet försöker få en uppfattning om huruvida man beträffande ett visst schema av metoder kan räkna med att dessa är mer eller mindre pålitliga. Då skulle man få en helhetsbild. Det som har föresvävat oss är alltså en praktisk verksamhet, inte något sammanträdande som man bedriver i en vanlig statlig kommitté. Men formen är som sagt inte avgörande. Jag kan mycket väl tänka mig att man under bestämda förutsättningar kan organisera det hela på ett annat sätt, vilket Håkan Strömberg var inne på. Men då ställs Håkan Strömberg inför två frågor. Den första frågan är: Anser Håkan Strömberg att man kan förlita sig på att de många gånger konservativa djurforskarna är de som bäst kan svara på frågan om huruvida deras försök är riktiga? Den andra frågan är: Är Håkan Strömberg beredd att i något rimligt sammanhang ställa upp på krav av den typ som Mats O Karlsson talade om, nämligen att man skall formulera bestämda målsättningar och kräva att forskarna uppfyller dem och att man satsar resurser för att de skall kunna göra det? De två frågorna är avgörande för resultatet.
Herr talman! Det rör sig här om mycket svåra frågor, som vi egentligen vet alldeles för litet om för att nu kunna ta ställning. Vi känner inte till alla de konsekvenser som en avveckling skulle kunna föra med sig. Vi känner inte till vilka kunskaper man har inhämtat på det här området när det gäller att t.ex. bestämma i vilken takt en avveckling skulle kunna ske. Vi måste därför avvakta ytterligare forskning och låta forskningsresultaten ligga till grund för en senare bedömning. Som svar på Jörn Svenssons första fråga vill jag säga att vi naturligtvis aldrig helt kan överlämna ansvaret för alla beslut till forskare och experter. Deras åsikter och de resultat de redovisar skall ligga till grund för den politiska bedömning och det politiska ställningstagande som vi måste göra. Den principen skall vi arbeta efter även i fortsättningen, Jörn Svensson.
Herr talman! Vi kan väl ändå, Håkan Strömberg, vara överens om en sak, nämligen att det är nödvändigt att i den här frågan på ett eller annat sätt sätta tryck på forskarna, oavsett åt vilka av dem man sedan anförtror ansvaret. Men som jag ser det innebär utskottets skrivning ingalunda några sådana krav. Där sätts det inget tryck alls, och det tycker vi är otillfredsställande med hänsyn till att alla erkänner frågans vikt.
Herr talman! När det gäller att sätta tryck på forskarna på det här området får vi möjligheter att under innevarande år ytterligare diskutera frågan mot bakgrund av vad bl.a. djurförsöksutredningen kommer fram till, och vi kan då försöka formulera de krav vi kan ställa i framtiden.

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om regeringen är beredd att även på kort sikt vidta åtgärder för att tillförsäkra svenska banker med regional förankring möjligheter att fortsätta som självständiga regionala serviceorgan med bibehållande av den för verksamheten väsentliga regionala ägaranknytningen. De banker som Magnus Persson avser är affärsbanker, närmare bestämt s.k. provinsbanker som har regional anknytning som ett framträdande drag. Den viktiga roll provinsbankerna spelar i det regionala näringslivet har betonats i skilda sammanhang. Under senare år har dock betydande förändringar skett i fråga om såväl ägandet som verksamhetsformerna för bankerna. Dessa torde främst ha sin grund i att konkurrensförutsättningarna ändrats på den svenska kreditmarknaden. Vad gäller den i frågan åberopade koncernbildningen kan noteras att den bankfusion som ursprungligen planerades enligt uppgift inte längre är aktuell. Kreditmarknadskommittén kommer i sitt utredningsarbete om den framtida kreditmarknadsstrukturen att ta upp ägarfrågorna. I avvaktan på kreditmarknadskommitténs förslag övervägs för närvarande ett förslag till provisorisk lösning av vissa frågor, vilka har aktualiserats i samband med att ett holdingbolag uppträtt som majoritetsägare av bankaktier.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda fråga. Det har gått en tid sedan frågan ställdes, och julefriden har sedan dess lägrats över nejden även i Värmland. Anledningen till att jag ställde frågan var — och så är det alltjämt — den våldsamma reaktion som i detta fall väckts bland allmänhet, kundkrets och inte minst bland de anställda samt inom ledningen i Värmlandsbanken. Kort kan man sammanfatta situationen enligt följande. Värmlänningarna slår vakt om sin provinsbank och vill ha den kvar. Den planerade fusionen mellan Götabanken och Värmlandsbanken väckte många djupa och bittra känslor i värmländska sinnen. Ledningen för Götabanken hade troligen misstagit sig på hur stark reaktionen skulle bli om en total fusion hade genomförts. Den ursprungliga varianten har nu frångåtts. Herr talman! Provinsbankerna har av tradition en mycket viktig uppgift som mellanled mellan de stora affärsbankerna, sparbankerna och föreningsbankerna. Det är svårt, för att inte säga mer eller mindre omöjligt, för en regionaliserad storbank att helt ersätta de speciella relationerna i provinsbankerna och deras särskilda form av kort beslutsväg. Den direkta kontakten gör att kunderna kan förhandla direkt med den eller dem som inför styrelse och bolagsstämma är ansvariga för bankens verksamhet. I de allra flesta fall är det bankens verkställande direktör. Herr talman! Den oväntade reaktionen som kom efter ett par dagars förhandlande och aktiviteter har djupa bakomliggande orsaker. Från värmländsk horisont har vi under årens lopp kunnat konstatera att allt fler beslutsfattare inom bankoch finansvärlden och inom näringslivet styr Värmland via fjärrkontroll. Forna tiders brukspatroner kunde nås inom länet och inom regionen. Nu märker vi en ökande tendens till att dagens brukspatroner, eller rättare sagt dagens beslutsfattare, finns långt bortom horisonten. Oftast är de placerade i Stockholm, Göteborg eller Falun.
Den medgivna tiden har nu utgått.
Herr talman! Om jag kan få göra en komplettering .

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat utbildningsministern om regeringen är beredd att ompröva sitt beslut i december 1986 om basresursmedeltal för mellanstadiet för att därigenom rädda nedläggningshotade skolenheter i regionalpolitiskt svårt utsatta kommuner och kommundelar i Västerbotten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen har nyligen fastställt nya lägsta basresursmedeltal för mellanstadiet avseende läsåret 1987/88 bl.a. i syfte att mildra de negativa effekterna av elevminskningen i grundskolan i vissa län. En strävan vid fastställandet av de nya basresursmedeltalen har därför varit att i första hand söka åstadkomma en omfördelning mellan länen. Detta framhöll jag när frågan behandlades i förra årets budgetproposition. Som underlag för regeringens beslut har skolöverstyrelsen, SÖ, gjort en genomgång av behovet av förändringar i gällande lägsta basresursmedeltal för resp. län. SÖ har därvid för Västerbottens del bedömt det möjligt att fastställa basresursmedeltalet till 19,73. Regeringen har för ett enda län — Västerbottens län — gjort en förmånligare bedömning än SÖ genom att basresursmedeltalet fastställts till 19,55. Endast två län har efter regeringens beslut ett lägre basresursmedeltal än Västerbotten, nämligen Gotlands och Jämtlands län. Sammanfattningsvis menar jag att Västerbottens län tidigare har varit och även efter regeringens beslut om nya basresursmedeltal är ett ur basresurstilldelningssynpunkt gynnat län. Självfallet kan det dock inte uteslutas att någon skola på grund av en omfattande nedgång i elevantalet i en bygd kan komma att läggas ned också i Västerbotten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Länsskolnämnden i Västerbotten och ett antal skolstyrelser och skolchefer säger att detta beslut kommer att leda till nedläggning av glesbygdsskolor. Jag misstänker att skolöverstyrelsen vid sin bedömning har glömt bort att Västerbotten är ett stort glesbygdslän. Ytan motsvarar i det närmaste en sjättedel av rikets yta. Jag vet att Bengt Göransson har ett stort kulturintresse. Då vet han också vad en glesbygdsskola betyder för en utsatt kommundel i ett utsatt län. Detta beslut har fattats utan att länsskolnämnden eller någon annan har bett om det. Man bedömer att det kommer att leda till nedläggning av 10-15 skolenheter. Jag hoppas nu att statsrådet är beredd att fatta ett nytt beslut om det kommer direkta framställningar och om statsrådet blir övertygad om att detta leder åt fel håll med tanke på befolkningen, skolan och samhällets ansvar över huvud taget.
Herr talman! Börje Hörnlund säger att detta beslut har fattats utan att någon har bett om det. Faktum är att det har fattats just på grund av att man har bett om det. Riksdagen debatterade det mycket olyckliga resultatet av den låsning av basresursmedeltalet som gjordes häromåret och som kommit att innebära att vissa län och vissa områden har hamnat i en situation som gör att de måste ha klasser som är större än delningstalet. Man har alltså haft klasser med 31, 32 eller 33 elever på mellanstadiet. I fjol diskuterade riksdagen detta, och vi var då överens om att vi skulle göra en omfördelning så att man inte någonstans skulle behöva ha större klasser än delningstalet. Skolöverstyrelsen har gjort en mycket noggrann prövning och har efter den kommit fram till att Västerbottens län vid sidan av Gotland och Jämtland bör få den mest gynnade behandlingen när man fördelar basresursmedeltalet. Så har faktiskt skett i det här fallet.
Herr talman! Det tidigare delningstalet var 18,4 enheter. Den praktiska handläggningen i länet har gjort att man har legat på 19,20 i delningstal. Det innebär helt enkelt att man inte utnyttjat rätten att ha små klasser, utan man har haft normala klasser där det funnits underlag för det. Där elevunderlaget varit litet har man försökt hålla lägre tal för att skolan över huvud taget skall kunna vara kvar. Det tycker jag är rätt inriktning, när man vet vad skolan betyder för just dessa utsatta bygder.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Enligt regeringens redogörelse över krigsmaterielexporten exporterade Sverige krigsmateriel 1983 för drygt 32 milj.kr. till Peru. År 1984 var exporten ganska begränsad, 113 000 kr., och 1985 drygt 19 miljoner, vilket alltså är ganska mycket. Det är inte fråga om, som sägs i svaret, invägande av olika faktorer. Vi har att hålla oss till lagen. Vi kan lämna de två första punkterna av de fyra välkända i bestämmelserna åt sidan och uppehålla oss vid de två senare. Sverige skall inte exportera vapen till länder där det pågår inre väpnade oroligheter — detta enligt punkt 3 — eller till länder där mänskliga frioch rättigheter förtrycks eller egna medborgare förtrycks. Den naturliga frågan att ställa till statsrådet är: Pågick det eller pågick det inte väpnade oroligheter i Peru 1983, 1984 och 1985? Om regeringen bedömer att det inte pågick några väpnade motsättningar — all right, då skall man exportera. Men jag påstår att det pågick sådana och var snudd på ett inbördeskrig som fortfarande pågår i Peru. Följaktligen kan jag inte se annat än att detta är ett flagrant brott mot de svenska vapenexportbestämmelserna. Vad gäller den sista punkten i bestämmelserna, förtryck av de mänskliga rättigheterna, är det ganska klart att det under dessa år pågick tortyr, fängslande och avrättningar i stor omfattning i Peru som utfördes av regeringen. Med vilket stöd exporterade den svenska regeringen vapen till Peru under dessa tre år?

Herr talman! När vi i utrikesutskottet gick igenom skrivelsen från regeringen var krigsmaterielinspektören Algernon närvarande. Vi tog naturligtvis upp frågan med honom. Jag frågade hur det var möjligt att Sverige exporterade vapen till ett land som Peru under dessa år, med de bestämmelser som vi har och som vi alla väl känner till och som jag delvis redogjort för här. Då sade krigsmaterielinspektören att han inte kunde svara på frågan. Det var en politisk bedömning. Nu säger statsrådet att regeringen noggrant övervägt och analyserat frågan och att regeringen är medveten om att det pågår oroligheter i Peru. Den enda slutsats jag kan dra är att regeringen på nytt brutit mot den svenska lagen om vapenexport och olagligt sålt vapen till Peru 1983, 1984 och 1985. Det pågår ett inbördeskrig i Peru, och det pågick även 1983, 1984 och 1985. Man torterade, mördade och avrättade folk utan rättegångar. Dit har vi sålt vapen. Det finns ingen ursäkt, såvitt jag kan förstå.

Herr talman! På mitt initiativ genomfördes hösten 1985 överläggningar mellan kraftindustrin och tillverkare av vindkraftsutrustning om hur det fortsatta utvecklingsarbetet inom vindkraftens område skulle bedrivas. Efter dessa överläggningar träffade regeringen en överenskommelse med kraftföretagen om att dessa skulle bilda ett bolag för utveckling av vindkraften. Bolaget bildades under våren 1986 och fick namnet Kraftindustrins Vindkraft AB. Delägare i bolaget är Vattenfall, Sydkraft och Svenska Kraftverksföreningen. Som ett led i regeringens strävan att främja vindkraftens utveckling gavs ett statligt bidrag till bolaget. Staten har hittills satsat drygt 300 milj.kr. på utvecklingen av vindkraften, vilket skapat en industriell kompetens på vindkraftområdet. I detta sammanhang vill jag framhålla att det enligt min mening är angeläget att stöd som staten satsar för utveckling av energiteknik av mottagarna används på ett sådant sätt att utvecklingen av svensk energiteknik främjas. Det bolag som bildades har till uppgift att dels genomföra en s.k. konceptstudie av ett stort vindkraftaggregat som förberedelse för nästa stora vindkraftprototyp, dels köpa in och pröva ett medelstort vindkraftaggregat. Bolaget har i början av sommaren 1986 gått ut med offertförfrågan till olika tillverkare av vindkraftaggregat. Ett antal offerter har kommit in under hösten 1986 och håller nu på att utvärderas inom bolaget. Offerter av detta slag behandlas konfidentiellt. Jag är därför inte beredd att nu kommentera bolagets offertbehandling. Jag följer emellertid mycket noga vad som händer inom vindkraftområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på min fråga. Det var klart, entydigt och bra. Det pågår alltså ett utvecklingsarbete. De statliga satsningarna skall användas på ett sådant sätt att utveckling av svensk energiteknik främjas. Det är värdefullt att energiministern här i dag sagt detta. Eftersom taletiden är så kort, ställer jag på en gång en fråga: Erfarenheterna hittills har visat att det varit en, får vi lov att säga tröghet, eftersom det inte hänt någonting sedan 1985. Man har fortfarande inte bestämt sig för att lägga en beställning. Är energiministern beredd att fundera på andra beställare? Kraftindustrin inkl. Vattenfall har alltid varit motståndare till vindkraft. Det kan hända att man inte skall sätta bocken till trädgårdsmästare. Överväger energiministern någon annan beställare, t.ex. några intresserade kommuner? De 300 miljoner som satsats har i hög grad satsats av de centerledda regeringarna. De prototyper som hittills byggts har mot allmän förväntan — det får man nästan säga — visat sig vara mycket bra. Man har räknat fram på energiverket att vindkraften med serieproduktion skulle kunna bli konkurrenskraftig med kolkondens, om man nu ställer ordentliga reningskrav på kolkondens. Alltså är vindkraft ett bra alternativ. Vi har också räknat in den som en möjlighet framöver. Det är väldigt viktigt att samhället fortsätter att kraftfullt satsa på vindkraft.
Herr talman! Än en gång och med kraft: Avsikten med det stöd som vi har gett har varit och förblir att utveckla svensk kompetens som kommer att vara av strategisk betydelse för kärnkraftsavvecklingen. Jag har inte gett upp hoppet om att de motsträviga skall bättra sig. Jag har tvärtom funnit det vara särskilt viktigt att just de medverkar i utvecklingen. Det var en framgång att detta bolag bildades. Jag hoppas att vi inom kort skall kunna säga att man motsvarat förväntningarna. Det vore också en fördel om bolaget ville samarbeta med kommunerna i denna fråga liksom i andra när det gäller energiförsörjningen.
Herr talman! I Danmark har man satsat på aggregat som är något mindre än dem som vi har arbetat med i Sverige. Där har man redan i dag en serieproduktion och en stor export som är konkurrenskraftig i jämförelse med kolkondenskraften. Jag vill fråga energiministern: Finns det — förutom att ta till vara den viktiga erfarenhet som vi har av stora prototyper — en möjlighet till ytterligare beställningar och satsningar på dessa mindre vindkraftverk? Jag inser att bolaget självt måste få välja sina leverantörer. Men jag blir ju litet förfärad när jag får höra av välunderrättade källor att man överväger ett skotskt aggregat från Howden Wind Turbines. The British and European Wind Energy Association har skrivit en rapport om hur bladen ramlar bort, och dessa aggregat har verkligen visat sig vara olycksdrabbade. Blotta tanken att man skall överväga att köpa ett sådant aggregat är förskräcklig.
Herr talman! Självfallet gäller strävandena att utveckla svensk kompetens när det gäller både små och stora anläggningar, förhoppningsvis med bättre prestanda än de som andra har tillverkat.
Herr talman! Det sägs ibland att vi inte har teknik framme som skulle kunna ersätta den del av kärnkraften som måste ersättas med just el — det mesta kan vi ju ersätta med andra energiformer än el. Då är det otroligt viktigt att staten ger minst lika stora utvecklingsbidrag till alternativen som kärnkraften har fått. När vi satsar på de förnybara energikällor som drivs gratis av solen kommer vi in på en framtid där det blir lättare och lättare för oss att klara energiförsörjningen. Ju mer vi lär oss, desto billigare och bättre blir tekniken inom ett sådant här område. Det finns alltså all anledning för samhället att kraftfullt satsa på förnybara energikällor.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska den oerhörda ökning av sårbarheten i energiförsörjningen som elvärmen innebär på kort och lång sikt. Genom den senaste tidens långvariga och stränga kyla har vårt elsystem kommit att utnyttjas i det närmaste maximalt, och tidigare registrerade belastningstoppar har överskridits med god marginal. Det extrema vädret har inneburit att vårt elförsörjningssystem ställts på hårda prov. Dess bättre har vi under den senaste veckan fått bevis för att vi kan klara elförsörjningen också under mycket extrema väderleksförhållanden. En förutsättning är att allmänheten, industrin, lokala distributörer och energi verk visar gott omdöme och återhållsamhet i elanvändningen vid de tillfälliga belastningstoppar som uppträder under dagtid, vardagar. Härigenom har användningen av bl.a. gasturbiner med mycket höga driftskostnader kunnat begränsas. Likaså har risken minskat för att tillfälliga bortkopplingar av vissa regioner skall behöva ske om en driftstörning inträffar i någon elproduktionsanläggning. Det är dock uppenbart att den höga andelen elvärme kan utgöra ett problem i situationer som denna. Enligt den strategi som gäller för energipolitiken skall emellertid el för uppvärmningsändamål utnyttjas endast under ett övergångsskede för att ersätta olja och kol. Denna oljeersättning har ju också inneburit att sårbarheten i vårt energisystem totalt sett har minskat. Den el som övergångsvis utnyttjas på detta sätt skall i ett längre perspektiv ersättas genom hushållning och övergång till alternativ värmeteknik. Detta kommer att underlätta kärnkraftsavvecklingen men också förbättra situationen vid stora belastningstoppar som den nu rådande. I vilken omfattning elvärme kommer att kunna ersättas med inhemska, miljövänliga energislag beror på en rad olika faktorer, bl.a. takten i kärnkraftsavvecklingen och utvecklingen av ny teknik för uppvärmning av hus med direktverkande elvärme. Bl. a. dessa frågor kommer att behandlas vid vårens överläggningar om energipolitiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag tror nog att energiministern håller med mig om att det är en åtminstone i vissa stycken absurd situation som vi just nu upplever. Bakom ligger det faktum att kraftindustrin för ungefär två år sedan gick ut och marknadsförde elanvändning i värmesystemet mycket hårt. Man propagerade starkt för införande av elvärme. Nu framträder samma personer och samma organisationer och säger till den svenska allmänheten: Nu skall ni spara på el, för nu har vi nått taket för förbrukningen. Detta är absurt. Lösningen på detta är inte — som man faktiskt hade fräckheten att påstå från Vattenfall och andra vid en presskonferens förra veckan — att vi nu måste bygga ut elkapaciteten ytterligare. Det innebär ju ingen lösning på problemet. Lösningen är att mycket snabbt minska användningen av el i värmesystemen. Skulle inte hälften av den här höga elproduktionen på 25 000 MW, dvs. 12 500 MW, gå ut i värmesystemen, då skulle vi inte ha någon kris heller. Då skulle näten hålla, och då skulle elen räcka till. Det är egentligen bara tur att det inte har hänt någonting utan att det har gått utan missöden. Det hade behövts väldigt litet för att det skulle bli en kollaps. Som energiministern säger är det uppenbart att detta utgör ett problem. Då måste vi gå in för att i första hand ta bort det som vi kan ta bort. Där har vi de avkopplingsbara elpannorna. Vill alltså energiministern vara behjälplig med att först och främst stoppa ny introduktion av el i värmesystemen, så att det inte blir mer än nu, samt mycket snabbt påbörja en avveckling av den elström som används i värmeproduktionen? Det är mycket viktigt att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Det är mer än ett år sedan jag startade det uppfostringsarbete som uppenbarligen behövs för att få i gång ett arbete för att minska elvärmeandelen. Jag tror att vad som nu har hänt har inneburit en mycket nyttig lärdom som jag hoppas att många drar nytta av och handlar efter i fortsättningen. De stora kraftföretagen har nu slutat marknadsföra el för uppvärmning. Det är inte så att avkopplingsbar el nu används, utan den är bortkopplad. Det är emellertid befogat att uppmana alla att fortsätta att hushålla med el för uppvärmning i den situation som råder. Vi tvingas nu att producera el med olja, vilket är mycket dyrbart för folkhushållet och dessutom ökar försurningen. Det finns risk för att vi tvingas hålla på med det under ganska lång tid om vi får en ordentlig vinter i år. Detta problem upprepas nu för tredje året. Det var inte minst detta som ledde till en så hög ökning av oljeanvändningen att regeringen för två år sedan tvingades till ett mycket hårt ekonomiskt åtstramningspaket. Jag vill alltså säga att det är mycket angeläget att tänka på att minska andelen el för uppvärmning och att hushålla med elen så länge den situation råder som vi har nu, när vi använder mycket olja för att producera el.
Herr talman! Jag är överens med energiministern om att detta verkligen utgör ett memento, ett varningstecken för alla dem som har trott att lösningen på Sveriges energiproblem i värmesystemen ligger i elproduktion. Det är glädjande att energiministern så kraftfullt har uttalat att detta inte skall få fortgå. Det är klart att vi inte kör med dessa stora, avkopplingsbara elpannor, men de finns ju fortfarande monterade i många stora värmesystem och kommer kanske att användas i andra situationer, när vi inte har samma extremt höga belastning. Jag anser att sådana installationer skall tas bort så snart som möjligt. Vidare bör man mer kraftfullt än hittills gå in för att minska användningen av el i värmesystemen. Om vi inte gör det kommer vi att stå inför samma situation igen nästa vinter eller den vinter då vi ännu en gång får sådana stora temperaturfall som vi har haft nu.

Herr talman! Mats O Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av bestämmelserna för den resekostnadsersättning som lämnas för två hemresor per månad till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning på annan ort än hemorten. Frågan är ställd mot bakgrund av att nuvarande bestämmelser endast medger ersättning för resa till och från den ordinarie hemorten. Skulle en kursdeltagare vilja resa till en annan ort — för en lägre kostnad än för en resa till hemorten — så kan någon ersättning inte lämnas. Jag delar Mats O Karlssons uppfattning att bestämmelsen är föråldrad och att en ändring bör övervägas. I årets budgetproposition har jag bl.a. av denna anledning anmält min avsikt att återkomma till regeringen med förslag till ändringar i fråga om bestämmelserna för traktamenten och resekostnadsersättning i samband med arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering. Min avsikt är att ändringen skall gälla från budgetårsskiftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Eftersom jag nu har stött på de här bestämmelserna och ställt min fråga vill jag börja med att säga att ersättningsreglerna vid arbetsmarknadsutbildning enligt min mening är väldigt generösa. Möjligheten att genom AMS få en ny yrkesutbildning måste ses som en stor förmån för eleverna. Den bestämmelse som jag tagit upp i min fråga är emellertid en oformlighet, som i och för sig kanske är förklarlig men som ändå är olycklig, vilket arbetsmarknadsministern ju också håller med om. Reglerna är säkert formulerade utifrån ett normalfall där man tänkt sig att det är familjefadern eller kansket.o.m. modern som bedriver utbildningen på en främmande ort, och då har det fallit sig naturligt att man angett att resan skall sträcka sig från studieorten till hemorten. Men det finns naturligtvis avvikelser från normalfallet. Elevsammansättningen i arbetsmarknadsutbildningen visar att de studerande ofta är ungdomar och ensamstående, som kan ha ett alternativt resmål på ett kortare avstånd från studieorten än hemorten. Det är i sådana fall problemet uppstår. Den regel som gäller överensstämmer inte med sunda förnuftet, och det är inte bra. Då blir de som arbetar inom den offentliga sektorn anklagade för att vara byråkratiska och stelbenta. När jag har forskat i det här har jag hört många negativa uttalanden från tjänstemän i försäkringskassorna, som handlägger dessa ärenden. De säger: Man får sitta här som en idiot och säga nej. Det går inte att förklara varför en person inte kan få göra en resa som är billigare än den till hemorten. Det här missförhållandet innebär att reglerna kringgås. Man blir faktiskt frestad att uppmana tjänstemännen att kringgå dem, när de är ologiska och inte överensstämmer med sunda förnuftet. Arbetsmarknadsministern säger nu att en ändring skall övervägas, och det ber jag att få tacka för.

Herr talman! Ingemar Eliasson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors har båda frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att arbetslinjen skall bli mer framträdande i arbetsmarknadspolitiken. Arbetslinjen ligger fast. Det innebär att arbete eller utbildning skall prioriteras före passiva insatser. Det är därför vi har 39 000 personer i arbetsmarknadsutbildning, 19 000 i beredskapsarbete, 27 000 i ungdomslag och 8 000 anställda med rekryteringsstöd. 5 000 är inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut och ca 70 000 personer omfattas av sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade. Vi har fler personer i åtgärder nu än år 1980, trots att kostnaderna för arbetslöshetsersättningen ökat snabbare än kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Den snabba utgiftsökningen för arbetslöshetsersättningen är således inte uttryck för någon förskjutning mellan aktiva och passiva insatser utan ett resultat av olika faktorer. En större andel av de arbetslösa har i dag ekonomiskt stöd via arbetslöshetsförsäkringen. På tio år har medlemsantalet i arbetslöshetskassorna stigit med 25 20, vilket är en mycket positiv utveckling. Genom regeländringar under de senaste åren har allt fler också kommit att bli berättigade till ersättning från kassorna. Ersättningsnivån har höjts kraftigt vid flera tillfällen under de senaste åren för att justera eftersläpningar. Också detta har påverkat kostnadsutvecklingen. Statsbidragets andel av de totala kostnaderna för arbetslöshetsersättningen har ökat. Ett bekymmersamt inslag är dock den ökande andel som uppbär ersättning som komplement till ett deltidsarbete, s.k. deltidsmarkerare. Ökningen av antalet deltidsmarkerare tyder på att vi har fått en utveckling som innebär att arbetslöshetsersättningen kommit att utnyttjas som ett mer varaktigt komplement till ett deltidsarbete. Jag avser att under våren återkomma med förslag till regeringen om hur detta problem skall angripas. Jag ser dock med oro på att arbetslöshetstiderna har förlängts, även om långtidsarbetslösheten sjunkit något under det senaste året. Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder har satts in i syfte att ytterligare minska långtidsarbetslösheten. Mycket återstår dock att göra. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och då framför allt rekryteringsstödet måste börja utnyttjas i större omfattning för långtidsarbetslösa än vad som nu görs.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag är medveten om att denna frågeställning är väl stor för att behandlas i en frågestund. Arbetsmarknadsministern har dock i sitt svar gett en antydan om sin attityd till frågorna, och jag är nöjd med den principiella inställning som hon redovisat, men det hjälper ju inte så många arbetslösa. Det återstår att avläsa resultaten. Regeringen måste höja sina ambitioner när det gäller att få ner arbetslösheten, sade LO:s andre ordförande Rune Molin när han redovisade en sammanställning som LO gjort över just den här utvecklingen. Sammanställningen visade att en allt större andel av resurserna går till en passiv utbetalning av arbetslöshetsunderstöd och, omvänt, att en mindre andel går till att sätta människor i arbete och utbildning. Det är en oroande utveckling. Arbetsmarknadsministern delar den synen. Rune Molins förklaring är att det finns en alltför kameral syn på ekonomi och sysselsättning, som gör att offensiva insatser mot arbetslösheten bromsas upp. Det är svårt att värja sig mot just det intrycket, och det vore bra om arbetsmarknadsministern ville försäkra att det inte förhåller sig på det viset. Förskjutningen i de här andelarna beror inte på att ersättningen till de arbetslösa har höjts utan har andra förklaringar som statsrådet har varit inne på. Hon är oroad för den utvecklingen, men det borde ju leda fram till någon mer konstruktiv utveckling av arbetsmarknadspolitiken än vad som går att utläsa av svaret. Jag undrar därför om statsrådet har några pigga inslag i arbetsmarknadspolitiken framöver, som innebär att vi bryter denna utveckling. Annars tar det tid innan vi återvänder till arbetslinjen, såsom statsrådet önskar.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Arbetsmarknadsministern börjar med att säga att arbetslinjen ligger fast, men det är väl tveksamt om den gör det. Längre ner i svaret står att vi har fler personer i åtgärder nu än 1980. Ja, det är det som är det allvarliga att dessa siffror hela tiden ökar. Vi har en arbetslöshet som trots högkonjunkturen är ganska hög. Om vi går tillbaka till valåret 1982 och tittar på hur många arbetslösa som då fanns, finner vi att antalet arbetslösa var 137 000 och att antalet personer i åtgärder var 140 000, dvs. tillsammans 277 000 personer. Då upphävde socialdemokraterna avgrundsvrål i valrörelsen och menade att det var katastrof och att arbetsmarknaden hade kapsejsat. I dag 1986 under en stark högkonjunktur finns det ungefär 124 000 arbetslösa och 137 000 personer i åtgärder, alltså 16 000 färre än 1982. Det är detta som kostar pengar — det kommer vi aldrig ifrån. Den allra bästa arbetslinjen vore en politik som ledde till att fler människor kunde få arbete. Arbetsmarknadsministerns budgetbilaga, bilaga 12 till budgetpropositionen, andas mycket stor osäkerhet. Arbetsmarknadsministern säger där att det nu saknas underlag för en slutlig bedömning av arbetsmarknaden under budgetåret 1987/88. Arbetsmarknadsministern räknar med att återkomma senare under året i kompletteringspropositionen. Detta tycker jag är allvarligt. Arbetsmarknadsministern säger att det kommer att bli sämre, att vi kommer att få fler arbetslösa och kanske ännu fler personer i åtgärder, och det kostar pengar.

Herr talman! Till Ingemar Eliasson, som efterlyste fler pigga inslag, vill jag säga att jag inte vet hur man definierar ”pigga inslag”. I den fråga som kommer efter den här skall vi diskutera inskolningsplatserna. De kanske möjligtvis kan anses vara ett piggt inslag. Tyvärr är det inte bara regeringen som måste agera, om vi skall få fler människor i arbete, utan många andra måste också medverka. Vidare vill jag säga till Ingemar Eliasson att en delförklaring till den ökande andelen pengar till arbetslöshetsersättning är, som jag framhöll i mitt svar, att så många fler faktiskt kommer i fråga för ersättning. Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna har ökat, antalet personer som får ersättning har ökat därför att vi har ändrat reglerna. Ingemar Eliasson, som ju har en bakgrund där han och hans parti har krävt bl.a. en allmän arbetslöshetsförsäkring, borde glädja sig åt att det nu är fler personer som kommer i fråga för ersättning än tidigare. De ökande kostnaderna är inte till alla delar ett negativt tecken. Det är faktiskt positivt att fler människor kommer i fråga för ett stöd av detta slag. Regeringen har gjort väldigt mycket för att öka sysselsättningen. Mellan 1983 och 1986 ökade antalet sysselsatta med över 120 000 personer. Dessutom utgörs sysselsättningsökningen numera, till skillnad från tidigare, till mycket stor del av heltidsarbetande. Tidigare ingick nästan enbart deltidsarbetande i sysselsättningsökningen. Samtidigt har arbetslösheten gått ner från 170 000 personer tredje kvartalet 1983 till 112 000 personer fjärde kvartalet 1986. Det är siffror som visar att vi inte har övergivit arbetslinjen. Det är inte heller min avsikt att vi skall göra det i fortsättningen utan att vi skall kämpa vidare.
Herr talman! Sysselsättningen har ökat — det kan vi alla glädjas åt. Men den har inte ökat så mycket som man hade bort begära under det konjunkturförlopp som vi nu har varit inne i en tid. Regeringen redovisar i finansplanen att arbetslösheten har sjunkit från 3,5 till 2,8 26 från 1983 till 1986. Det är otillräckligt; det är 30 000-40 000 personer för mycket i öppen arbetslöshet med tanke på det konjunkturläge vi befinner oss i. Det betyder att vi går in i nästa lågkonjunktur med en mycket tung börda, och det betyder att den strukturella arbetslösheten oavbrutet stiger. Det är mot den bakgrunden som man hela tiden måste utveckla arbetsmarknadspolitiken. Det är naturligtvis bra att fler och fler får arbetslöshetsersättning, men det är inte bra att inte den andra delen av arbetsmarknadspolitiken genomgår motsvarande utveckling. Statsrådet Leijon och regeringen har ju varit alldeles för negativa till inslag av typen lärlingsutbildning och tidigare till en förlängning av ungdomsplatser och en utvidgning av anställningsmöjligheterna för handikappade.

Herr talman! En allmän arbetslöshetsförsäkring är självfallet en rättvisefråga. Vi är medvetna om att en sådan kommer att kosta pengar, men man får inte enbart se på pengar i det fallet, utan man får ta hänsyn till situationen för de människor som i dag står utanför någon ersättning över huvud taget. Detta är alltså, som jag nyss sade, en rättvisefråga, och vi får nog råd med den också så småningom. Sysselsättningen har ökat, säger arbetsmarknadsministern. Ja, det vore väl skam om sysselsättningen inte skulle ha ökat i denna starka högkonjunktur, där vi ju har haft turen att få draghjälp av många länder ute i världen. Jag tycker att sysselsättningsökningen har varit alldeles för liten under de här åren. Nu väntar dystra tider, spår arbetsmarknadsministern i budgetbilaga 12. Det tycker jag är oroväckande.